Herr talman! Den regeringsförklaring som vi just fått föredragen innehåller egentligen inga nyheter. Det var knappast heller väntat i denna situation. Formuleringarna är ofta allmänna. Det är därmed inte så svårt instämma i åtskilliga av dem. Annorlunda kan det bli — och kommer säkert att bli — när vi ser de konkreta förslagen, eller när vi har anledning att kritisera bristen på konkreta förslag. I centrum står — och kommer självfallet att stå — den ekonomiska politiken. Regeringen säger i regeringsförklaringen att Sveriges ekonomi står inför ”allvarliga problem”. Man konstaterar att inflationen är alltför snabb, medan tillväxten och sparandet ligger på en alltför låg nivå. Detta är förvisso sant i dag. Men det är också någonting som har varit sant under åtskilliga år. Inflationen, kostnadsutvecklingen i Sverige har varit för hög under hela 1980-talet. Tillväxten har varit för låg under huvuddelen av 1980-talet. Främst det enskilda sparandet har varit för lågt sedan 1982. Detta är inga nyheter. Det är sådant som vi har påpekat i varje ekonomisk debatt, och förmodligen också i varje allmänpolitisk debatt här i riksdagen under dessa år. Men då har man från regeringens sida inte velat lyssna. Då har man varit fullt upptagen med att berömma sig själv för framgångarna med den s.k. tredje vägens ekonomiska politik och med att frankt och fullständigt omedveten om verkligheten förklara att den ekonomiska krisen var över och alla problem lösta. Faktum är att den ekonomiska politik som socialdemokraterna har bedrivit under dessa år har varit felaktig. Man har ökat skattetrycket år från år. Därmed har man drivit upp kostnaderna och bromsat den ekonomiska tillväxten. Nu kommer konsekvenserna av detta med stor kraft. Underskotten mot omvärlden ökar snabbt, och det handlar om stora och snabba ökningar. Detta får oundvikligen konsekvenser för oss alla. Vi upplever redan i dag de höga räntorna. Om vi jämför med ett land som Västtyskland kan vi se att räntorna i Sverige ligger sex sju procentenheter högre. Det är en följd av underskotten och i och för sig också av bristen på hållfasthet i finanspolitiken. Detta leder till ökade boendekostnader. Och det leder till att investeringarna i näringslivet dämpas eller drivs i väg från Sverige till andra länder. Förr eller senare leder de ökade underskotten också till att arbetslösheten börjar öka. Det var ju Kjell-Olof Feldt som sade att den nuvarande utvecklingen kommer att föra Sverige ned i ”arbetslöshetens stålbad”. I regeringsförklaringen talas om vikten av att värna sysselsättningen och bekämpa inflationen. Det är rätt. Det tycker vi alla. Men ord är en sak och handling är en helt annan. Faktum är, om vi tittar tillbaka på den ekonomiska politiken, att den har misslyckats med att bekämpa inflationen och att detta lett till de underskott som nu kommer att börja hota också sysselsättningen. Under 1989 och det vi hitintills sett av 1990 har den ekonomiska politiken kännetecknats av stor förvirring. Det har gjort en redan besvärlig situation än mer besvärlig. Den ekonomiska politiken har under denna period kastats från den ena positionen till den andra utan att det egentligen har blivit vare sig hackat eller malet av det hela. Två gånger under ett år har regeringen mycket hastigt — närmast i desperation, har man fått ett intryck av — kastat fram förslag som för det första saknat förankring i varje form av ekonomisk klokskap och för det andra saknat varje form av parlamentarisk förankring. Detta gjorde man först i april förra året, i samband med momshöjningen. Man har gjort det nu i februari i samband med förslaget om den statliga regleringen av alla löner och priser under två år. Förra våren var nyvalet och regeringskrisen nära, men regeringen räddades genom uppgörelsen om tvångssparandet. Man bytte politik för att överleva. Speciellt hedrande var det inte. Och mycket till ekonomisk politik blev det inte av detta. Det mönster som vi såg i i april och maj förra året upprepades nu i janauri och februari i år. Först kastade regeringen, i ett närmast desperat läge, fram ett illa genomtänkt och dåligt underbyggt förslag. Att det var illa genomtänkt och dåligt underbyggt, det har vi numera regeringens egna ord på, genom att man omedelbart började retirera på mycket centrala punkter i förslaget. Därefter förklarade statsministern att om han inte fick igenom detta förslag till sista kommatecken, kunde han inte längre vara statsminister och ta ansvaret för landets ekonomi. Sedan faller förslaget, och statsministern och regeringen avgår. Knappt två veckor senare är Ingvar Carlsson tillbaka, men nu utan den politik som han sagt var helig för honom nästan till sista kommatecknet. Det var ett skådespel, och som skådespel inte vidare uppbyggligt. Det var i januari som socialdemokraterna, partisekreteraren Bo Toresson, började att tala om nyval. Men när det kom till kritan och krisen var ett faktum var de av skäl som är ganska lätta att inse inte så förtjusta i tanken. Och när statsministern valde att avgå i stället för att utlysa nyval, vilket är den rätt författningen ger honom, blockerade han nästan totalt denna möjlighet. När regeringen den 15 februari här i kammaren sade att den tänkte avgå i stället för att utlysa nyval varnade jag för att vi kunde stå inför ett politiskt fiffel med hjälp av författningen och för att en Carlssonregering skulle avgå och en annan Carlssonregering tillträda — så blev det faktiskt också. I efterhand kan det verka som om hela denna övnings avsikt var att Ingvar Carlsson skulle kunna ändra uppfattning om den ekonomiska politiken och dessutom byta finansminister. Skulle så ha varit fallet kan man ju säga att detta borde ha kunnat ske under något stillsammare former. Ingvar Carlsson har förvisso rätten att byta åsikt i centrala frågor. Men jag tycker inte att det är bra med en statsminister, som i en så central fråga som den ekonomiska politiken flackar fram och tillbaka, som byter åsikt och som inte kan ge den ekonomiska politiken, och därmed den ekonomiska utveck lingen, den stadga som krävs i en situation då landet står inför besvärliga problem. Politiken får ju inte bara bli ett spel fram och tillbaka. Den handlar ju om samhällets verklighet och om människors vardag — och då måste man som politiker också vara beredd att fullfölja en klar och rak linje. Människor måste kunna lita på vad som sägs. Nu har det blivit svårt att lita på vad Ingvar Carlsson säger om den ekonomiska politiken: hurdan den skall vara eller inte vara, om regeringen skall avgå eller sitta kvar. Detta är inte alldeles enkelt. Efter dessa veckor är vi nu tillbaka i verkligheten. Och verkligheten är den ekonomiska politiken — eller kanske snarare frånvaron av ekonomisk politik. I regeringsförklaringen sägs nu att ”den nödvändiga stabiliseringen av ekonomin bör ——-— i ökad utsträckning åstadkommas med finanspolitiska medel”. Men det är ju just regeringens oförmåga att lägga fram sådana förslag som lett till krisen för den ekonomiska politiken och därmed också till krisen för regeringen. Man talade om finanspolitiska åtgärder i januari men saknade förmåga att lägga fram förslag. I samband med att Kjell-Olof Feldt avgick talade han med stor tydlighet om att det nu behövdes finanspolitiska åtgärder, och de behövdes dessutom snabbt. Finanspolitiska åtgärder, som den tekniska termen lyder, finns ju av två slag. Antingen kan man spara i de offentliga utgifterna. Det är det som vi moderater brukar tala om: det tar sin tid, det kräver noggrannhet och därmed också en ekonomisk politik med viss framförhållning. Eller också kan man höja skatter. Det är så socialdemokraterna brukar göra. Lika svårt som de har att spara på utgifterna, lika lätt har de att höja skatter för att öka inkomsterna. Ju längre regeringen dröjer med att lägga fast en politik, desto sannolikare är det ju att det åter blir skattehöjningar. Nu har janauri gått. Nu har februari gått, och nu kommer av allt att döma mars också att gå. Nu kommer vi troligen inte att få besked förrän i slutet av april — då har tiden runnit ifrån regeringen igen. Då står valet sannolikt mellan skattehöjningar eller ingenting alls. Då har regeringen återigen genom sin oförmåga att fatta beslut låtit den ekonomiska politiken rinna i väg i en alldeles felaktig riktning. Kjell-Olof Feldt sade att han vad gäller de finanspolitiska åtgärderna nu uteslöt skattehöjningar. Regeringsförklaringen ger inget klart besked om det är skattehöjningar eller besparingsinsatser som regeringen menar när den talar om finanspolitiska åtgärder. Därför frågar jag nu statsministern, som har den nya finansministern som biträde för första gången: Planeras nya skattehöjningar eller gäller det besked som Kjell-Olof Feldt gav, nämligen att den finanspolitiska åtstramningen inte skall ske med hjälp av höjda skatter? Det som nu sker är att behovet av en fast och långsiktig ekonomisk politik ökar. Det är en sådan politik som vi moderater har lagt förslag om i vår motion den 25 januari. Riksdagen skulle enligt den ursprungliga planen ha fat tat beslut om den ekonomiska politiken just i dag. Nu uppskjuts detta beslut av allt att döma till efter påsk. Låt mig i all korthet — tiden medger inte mera — i fem punkter ange vad vi menar med en fast och långsiktig ekonomisk politik. För det första: skattetrycket måste sänkas. Detta är en nödvändighet, annars klarar vi inte tillväxten på 90-talet, och klarar vi inte tillväxten så klarar vi inte jobben och så småningom inte heller pensionsåtagandena och den sociala välfärden om ett antal år. Därför går vi emot ett antal skattehöjningar och kräver ytterligare ett antal skattesänkningar. För det andra: vi måste spara mera. Underskottet gentemot omvärlden är ett uttryck för att vi som nation sparar för litet. Framför allt måste vi skapa bättre villkor för det enskilda sparandet — för enskilda människor, enskilda familjer och enskilda företag — , och det är därför vi går emot åtskilliga av de skattehöjningar som nu föreslås för sparandet. För det tredje: välfärdsmonopolen måste bort. Om vi avskaffar de faktiska monopolen i barnomsorg, i sjukvård och i äldreomsorg släpper vi ju fram nya krafter. Det innebär att det tillkommer nya möjligheter för dem som behöver vård eller omsorg, men det innebär också frihet för alla dem som vill arbeta med vård och omsorg. För det fjärde: Sverige måste ha säker, bra och billig energi. Det är min bestämda uppfattning att en förtida avveckling av kärnkraften kommer att göra Sveriges ekonomiska problem ännu svårare att hantera än de är i dag. En aktuell utredning, som jag tror presenterades i fredags, visar ju dessutom att en förtida avveckling kräver att alla outbyggda älvar byggs ut och att en storsatsning görs på fossila bränslen, alltså på olja och kol. Det om något är dålig miljöpolitik! För det femte: Sverige måste med i det nya Europa. Jag tänker i detta sammanhang både på det viktiga steg som nu skall tas genom förhandlingarna mellan EG och EFTA och det större steg mot fullt deltagande i samarbetet som måste diskuteras därefter. Dessa fem punkter markerar huvudlinjen i den ekonomiska politik som är en nödvändighet om vi skall kunna förhindra att Sverige alltmer halkar efter och att krisen fortsätter att fördjupas. Detta är ingen tredje väg. Det är heller ingen fjärde väg, en femte väg eller en sjätte väg. Statsministern kan fråga i stort sett vilken ekonom eller sakkunnig som helst; de kommer att säga honom att detta är den enda vägen att gå om vi skall klara Sveriges ekonomi samt välfärden och tryggheten på 1990-talet.

Herr talman! Den här nye statsministern, är han släkt med den gamla? Den frågan ställdes av en av Staffans stollar i Expressen häromdagen. Efter att ha åhört den nya regeringsförklaringen är jag benägen att svara ett bestämt ja på den frågan. Nog är de släkt, alltid! I den politiska debatten brukar det framföras litet olika uppfattningar om hur man skall se på svensk socialdemokrati. En del människor hävdar att det är ett hopplöst, gammaldags, förstelnat parti utan någon framtid och att socialdemokratins tid är förbi. Min dyre kollega Carl Bildt har liknat socialdemokratin vid en dinosaurie. Själv brukar jag säga att den inre splittringen och tröttheten är något mycket uppenbart när man följer svensk socialdemokrati, men att det inom det socialdemokratiska partiet ändå finns så mycket av vitalitet och kompetens att det nog ännu är för tidigt att räkna ut partiet. Man kanske, om man skall använda animala jämförelser, skulle kunna tala om en sengångare: det går inte så fort, men det rör ändå på sig. Ingvar Carlsson har med denna regeringsförklaring inte direkt underlättat min position i den här debatten. Som Carl Bildt påpekade finns det väldigt få nyheter i regeringsförklaringen. Det var kanske tänkt att detta med att arbetsmarknadens parter skall ha det fulla ansvaret för lönebildningen skulle vara en nyhet. De skall ju ha det fulla ansvaret så när som på den statliga förhandlaren. Det är väl det som brukar kallas förhandlad inkomstpolitik. Men för 20 dagar sedan, i samband med att regeringen avgick, lät det inte alls så. Då skulle riksdagen ta över ansvaret för lönebildningen. Då var det inte tal om att det var parterna som hade det fulla ansvaret. Då var det absolut nödvändigt med ett lönestopp för att man skulle kunna bedriva ekonomisk politik i Sverige. Regeringen valde t.o.m. att avgå när den inte kunde driva igenom lönestoppet. Det gick alltså inte enligt regeringens övertygelse att bedriva ekonomisk politik och ta ansvar för svensk ekonomi utan lönestopp. Nu kommer i princip samma regering tillbaka och säger att det är fullt möjligt att ta ansvaret för ekonomin i Sverige utan lönestopp. Då måste jag fråga Ingvar Carlsson om påståendet för 20 dagar sedan att lönestoppet var så nödvändigt var en ren bluff, eller om det fanns något annat skäl än det föregivna till att regeringen avgick för knappt tre veckor sedan. Låt mig med detta, herr talman, lämna själva regeringskrisen och i stället kasta mig över den regeringsförklaring som vi har fått. Det är framför allt för att ställa ett antal kompletterande frågor. Jag tycker nämligen att huvudintrycket av regeringsförklaringen är att den reser fler frågor än den besvarar, och kanske skulle vi under denna debatt ändå kunna räta ut en del frågetecken. Jag tänkte ta upp fem punkter. För det första: Ingvar Carlsson sade sig, om jag hörde rätt, vara oroad över att marknaden hade framkallat räntehöjningar och att det i sin tur motverkar behövliga investeringar. Detta måste väl snarast ha varit en felsägning. Det är inte marknaden som har framkallat några räntehöjningar, utan det är ju avsaknaden av finanspolitik, dvs. regeringens försummelser som har lett till dessa räntehöjningar. Ingvar Carlsson sade också i anslutning till detta att ekonomin i ökad utsträckning måste stabiliseras med finanspolitiska medel snarare än med penningpolitiska medel, dvs. räntor. Ingvar Carlsson sade vidare följande. Uppgiften att föra en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas andra politiska krav. Reformer föreslås bara om de utan skattehöjningar kan finansieras inom ramen för en fortsatt stram finanspolitik. Beskedet var alltså entydigt. Reformer skall genomföras bara om finans = Prot. 1989/90:80 politiken, utan att man tar till skattehöjningar, är tillräckligt stram. Hittills, 7 mars 1990 bl.a. i debatten den 15 mars, har Ingvar Carlsson försvarat förslagen Om re== do former, t.ex. den utbyggda föräldraförsäkringen, med att den budget den Regeringsförklaring förra regeringen lade fram i januari var tillräckligt stram. Men nu föreslås så partiledarebatt både reformer och en åtstramning med hjälp av skattehöjningar, höjda arbetsgivaravgifter, höjd alkoholoch tobaksskatt och en investeringsskatt. Därför skulle jag vilja be Ingvar Carlsson att i ljuset av det som vi nu vet i samband med regeringsförklaringen berätta för oss hur vi skall förstå passusen i regeringsförklaringen, där det sägs att reformer skall genomföras bara om de utan skattehöjningar kan finansieras inom ramen för en stram finanspolitik. Det är uppenbart för alla som läser regeringsförklaringen att det påståendet strider mot de förslag som sedan framförs i förklaringen. För det andra: Ingvar Carlssom nämnde vissa åtgärder, vilkas syfte är att öka utbudet av arbetskraft. En av de föreslagna åtgärderna var längre semester. Jag skulle gärna vilja att Ingvar Carlsson talar om för oss hur längre semester kommer att öka utbudet av arbetskraft. Nu är det uppenbarligen så att Ingvar Carlsson också är litet oroad för att det inte skall bli ett ökat utbud till följd av den längre semestern. Det skulle kanske snarare bli tvärtom, dvs. tillgången på arbetskraft skulle minska. De flesta är nog benägna att hålla med honom på den punkten. För att motverka detta ville Ingvar Carlsson, om jag förstod honom rätt, att löntagare som arbetar under semestern skulle få dubbel lön, dvs. både semesterlön och vanlig lön. Det skiljer ju sig för Övrigt inte från hur det är i dag. Den som väljer att arbeta under sin semester får naturligtvis dubbel lön redan i dag. Men något nytt låg det tydligen i detta förslag. Tanken är väl att man skall kunna arbeta hos samma arbetsgivare och få både semesterlön och vanlig lön. Är det verkligen rimligt att föreslå att man skall förlänga semestern och sedan känna sig oroad över de effekter det skall få på tillgången på arbetskraft, att man i samma andetag säger att man skall försöka förhindra att människor tar ut den förlängda semestern i form av ökad ledighet? Ett system måste tas fram som gör att man arbetar under semestern. Hade det då inte varit bättre att skjuta på denna reform? För det tredje: Ingvar Carlsson talade om, vilket vi redan kände till, att det skall komma en energiproposition i höst och att förberedelserna inför avvecklingen av kärnkraften fortsätter. Men vad kommer att hända mer konkret? Häromdagen, som även Carl Bildt nämnde, lades en utredning fram, El 90. I utredningen föreslås en del åtgärder på det energipolitiska området. Utredningen föreslår bl.a. att man skall tillämpa prissättning enligt genomsnittskostnadsmetoden. Man föreslår utbyggnad av vattenkraft, och man föreslår att koldioxidmålet skall överges, dvs. målet från 1988 då riksdagen beslöt att koldioxidutsläppen skall begränsas. Nu förstår jag att det inte går att få besked från Ingvar Carlsson om vilken energipolitik regeringen faktiskt kommer att föreslå i höst. Jag har respekt för att man behöver bereda detta ärende ytterligare inom regeringskansliet, innan vi får se något resultat. Men ert besked skulle ändå vara mycket värdefullt att få från Ingvar Carlsson på det här området. Överväger regeringen i 1 sina förberedelser över huvud taget de förslag som El 90 har framlagt? Finns det några tankar inom regeringen på att man skall frångå marginalkostnadsprissättning på energi? Finns det några planer på att bygga ut vattenkraften eller på att frångå målet att begränsa koldioxidutsläppen? Det skulle vara värdefullt om vi kunde få besked åtminstone på den punkten. För det fjärde: Ingvar Carlsson sade att barnomsorgen skall byggas ut i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Jag vill erinra Ingvar Carlsson om att när beslutet fattades 1985 om utbyggnad av barnomsorgen, innebar det att alla barn över 1 1/2 års ålder med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar skulle erbjudas plats i daghem eller familjedaghem fr.o.m. år 1991. Det är alltså ett knappt år kvar tills målet skall vara nått. Är det detta mål som regeringen anser skall uppfyllas? Är det en målsättning för regeringen eller möjligen ett löfte om att detta skall uppfyllas? Eller är det det reviderade målet vid utgången av 1991 som gäller — som regeringen presenterade i budgetpropositionen och som riksdagen ännu inte har tagit ställning till? Eller är det vid någon senare tidpunkt som Ingvar Carlsson anser att barnomsorgen skall vara fullt utbyggd? Ingvar Carlsson säger också allmänt i regeringsförklaringen att det skall skapas fler alternativ inom den sociala tjänstesektorn och att det skall bli ökad valfrihet och ökat inflytande för dem som utnyttjar de sociala tjänsterna. Jag utgår från att detta skall gälla även inom barnomsorgen. Därför vill jag ställa en mycket konkret fråga till Ingvar Carlsson. Innebär detta att socialdemokraterna nu är beredda att överge sitt motstånd mot att t.ex. enskilda förskollärare skall få starta dagis att driva i egen regi och få statsbidrag? Kommer socialdemokraterna nu att gå med på att man får statsbidrag när man bedriver familjedaghem enligt den s.k. Uppsalamodellen? För det femte: Till sist vill jag ta upp en fråga som Ingvar Carlsson berörde i princip. Det gäller en konkret sak som han inte alls kom in på. För oss liberaler är internationalism mycket viktig när vi utformar politiken. Även socialdemokrater brukar tala om betydelsen av internationell solidaritet. Ingvar Carlsson nämnde en hel del i regeringsförklaringen om stödet till utvecklingen av Östeuropa, om samarbete i Västeuropa och hela Europa, om miljösamarbete kring Östersjön, om bistånd till fattiga länder, om kampen mot apartheidpolitiken i Sydafrika, om nedrustningen och en hel del annat. Och det mesta som Ingvar Carlsson sade kan jag skriva under på, även om jag på en eller annan punkt kanske inte hade använt precis samma formuleringar. Men allt detta är egentligen den lättaste formen av internationalism. Att önska sig någonting om utvecklingen i vår omvärld är inte särskilt svårt. Det är betydligt svårare när internationalismen tar sig uttryck som innebär att vi själva måste vara beredda till litet uppoffringar och måste ställa upp på ett annat och mer aktivt sätt än i de fall som Ingvar Carlsson nämnde. Det jag tänker på är naturligtvis flyktingpolitiken. Den berördes endast i förbigående i regeringsförklaringen, och då handlade det om att flyktingar skulle användas som arbetskraft i Sverige. Och det är naturligtvis självklart att vi skall anstränga oss på olika sätt för att de personer som redan har fått rätt att stanna i Sverige så snabbt som möjligt skall komma ut i arbete. Men hur blir det med flyktingpolitiken? Regeringens besked strax före jul kom som en chock för många, inte bara för liberaler. Jag läste en artikel i Aftonbladet i början av året där en ledande socialdemokrat från Sjöbo, Birger Halldén, skrev följande: Vi på ja-sidan i Sjöbo var besvikna efter folkomröstningen. I dag känner vi oss svikna. Det verkar som om regeringen ställt sig på Sven-Olle Olssons sida. Min fråga till Ingvar Carlsson, mot denna bakgrund och med hänsyn till att denna fråga över huvud taget inte nämns i regeringsförklaringen, är: Ligger regeringens politik från december fast eller är den nya regeringen beredd att ompröva den gamla regeringens flyktingpolitik? Herr talman och herr statsminister! Jag är ledsen att jag har ställt så många frågor, men det beror ju på att det ges så få besked i regeringsförklaringen. Om det som vi nyss fick ta del av, regeringsförklaringen, var det som var tänkt att bli socialdemokraternas valmanifest om vi hade gått ut i en nyvalrörelse, då kan man förstå varför socialdemokraterna så gärna ville undvika ett nyval. Detta hade nämligen inte varit mycket att gå ut med i en valrörelse. På en punkt gav Ingvar Carlsson ett besked — skattereformen skall genomföras. Det var ett bra och välkommet besked, och det är alltid något, men det räcker naturligtvis inte som programförklaring för en hel regering. Nu säger Ingvar Carlsson att det kommer att krävas ansvar av partierna här i riksdagen när det gäller att samarbeta kring de insatser som behövs för att vi skall klara de ekonomiska problemen i Sverige. Det är nog sant att vi behöver samarbeta, men det krävs ju också att regeringen tar sitt ansvar. Regeringen har ett alldeles speciellt ansvar i ett sådant sammanhang. Och av den viljan, herr talman, uppfattade jag dess värre mycket litet i Ingvar Carlssons regeringsförklaring.

Herr talman! Regeringen avgick den 15 februari efter voteringsförlusten om stoppaketet. Regeringen valde att avgå utan att utlysa nyval. Regeringens rätt att utlysa extraval är egentligen en gammal kvarleva från 1809 års regeringsform, då den rätten tillkom konungen. Bestämmelsen rimmar illa med vad som i övrigt gäller för vårt parlamentariska system. Man kan säga att vi håller oss med ett regelsystem, som i föreningseller näringsliv skulle innebära att styrelsen kan upplösa eller avskeda den stämma eller kongress som utser styrelsen. Den ordningen kan ifrågasättas. Vår främsta skyldighet som folkvalda är naturligtvis att fullfölja den uppgift som folket i val har givit oss som valda representanter här i riksdagen. Därför är extraval en möjlighet. Men det är ingen förstahandslösning. Det är lätt att förstå varför. Vår skyldighet mot medborgarna är nämligen också att hantera de akuta ekonomiska problemen bakom den politiska krisen. Och dessa problem upphör inte om man går till extraval. Det är särskilt angeläget när bristande trovärdighet för Sverige utanför landets gränser skulle kunna leda till räntehöjningar på än högre rekordnivåer än dagens. Räntehöjningar drabbar hårt de boende, många småföretagare med hög skuldsättning och naturligtvis investeringsviljan i ekonomin och på sikt sysselsättningen. Det kan ingen önska. Från centerpartiets sida har vi kritiserat den socialdemokratiska regeringen för att den avgick. Vi har sagt att extraval inte är en förstahandslös ning på regeringskrisen, när regeringen väl valt att avgå utan att utlysa nyval. Stödet för en socialdemokratisk regering hade inte förändrats genom regeringens avgång. Det klargjordes redan innan den avgick av Lars Werner. För centerpartiet har det varit självklart att ställa upp i konstruktiva samtal vid de sonderingar för en ny regering som har genomförts, först av Carl Bildt, därefter av Ingvar Carlsson. En trepartiregering bestående av centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet skulle endast komma till, om den tolererades av socialdemokraterna eller av alla andra partier. Därför hade det, enligt min uppfattning, varit naturligt att ställa den frågan till socialdemokraterna. Men bedömningen i det fallet måste naturligtvis göras av den som har talmannens uppdrag. Det ligger i sakens natur att en sådan trepartiregering, när den väl tillträtt, i sina händer skulle haft möjligheten att utlysa extraval. Enligt centerns uppfattning borde vi i den uppkomna situationen t.o.m. ha kunnat pröva en samlingsregering. Med den grundinställningen är det också en förpliktelse att medverka i konstruktiva samtal för att skapa förutsättningar för bred förankring av den ekonomiska politiken. Eller hur skall man inför väljarna försvara att man ägnar stort intresse åt det politiska spelet, maktspelet som det ibland kallas, men inte är beredd att försöka finna lösningar på en politisk kris, som kan öka landets ekonomiska problem? Det här synsättet har ingenting att göra med centerns vilja att gå till val eller ej. Vi i centern har hela tiden haft en planering för nyval. Vi har prövat den parlamentariska vägen, men aldrig uteslutit nyval. Vi har följt parlamentarismens princip vid ställningstagandet till talmannens förslag om ny statsminister. Sakpolitiken, har vi sagt, granskar vi i vanlig ordning. Vi har noterat att en del vill göra centerpartiet till ett ”stödparti”, än i den ena, än i den andra konstellationen. Den stämpeln har ingenting med verkligheten att göra. Centern är ett självständigt parti med en viktig roll i det åsiktsmässiga mittfältet. Det är där de sakpolitiska lösningarna måste sökas. Det är där parlamentarisk förankring kan uppnås. Därför har de maktpolitiska konflikterna kring regeringskrisen varit underordnade våra sakpolitiska strävanden. Vi i centern upplever dessutom att väljarna har förståelse för detta synsätt. Så är vi då framme vid regeringsförklaringen och dess politiska innehåll. Det är väl riktigt som sägs att den inte innehåller några direkta nyheter. Låt mig då i åtta punkter lyfta fram något som vi tycker saknas eller som det har lagts alltför liten tyngd vid i regeringsförklaringen. Det är åtta viktiga delar, som inte är heltäckande alternativ men en politik som vi i centern är beredda att ta ansvar för. Krismedvetandet har ökat i Sverige. De ekonomiska obalanserna har blivit tydliga; det gäller den snabba kostnadsutvecklingen, och det gäller obalansen mot omvärlden, dvs. underskottet i bytesbalansen. Det kan öppna för konstruktiva samtal med arbetsmarknadens parter. Men det finns verkligen inga garantier hur skicklig en förhandlare än är. Det krävs vilja att ta ansvar från berörda parter, det är en självklarhet. Det krävs att vinsterna för dem som sist sluter avtal eliminieras, dvs. det skall inte löna sig att ständigt lurpassa på varandra. Det krävs en trovärdig fördelningspolitik och stabilitet i den ekonomiska politiken. Det krävs minsta möjliga konkurrens mellan löntagarorganisationerna för att man skall nå reallöneökningar i stället för — Prot. 1989/90:80 nominella ökningar, där det mesta blir luft. 7 mars 1990 Låt mig gå bakom denna verklighet något ytterligare. Enligt vår uppfatt I Regerd Skara ning har den tredje vägens ekonomiska politik skapat spänningar i fördel Sr ARERR ningspolitiken och i den svenska samhällsekonomin på ett sådant sätt att den päartiledar: har skadat den svenska ekonomin. Därför krävs en politik för en mer rättvis fördelning. Skattereformens finansiering måste omprövas. Det har varit vår uppfattning, och den har vi alltfort. Det är inte rimligt att lägga så stor börda direkt på hushållen genom energimoms, genom kraftigt ökade skatter på boendet, genom ökade matkostnader. I januari hade vi den snabbaste inflationen på tio år. Det var innan momsen på energi slog igenom bl.a. på bensinen. Denna utveckling förstärks nu av den rekordhöga räntenivån. Den innebär ju en omfördelning från den som inte har, eller t.o.m. lånar, till den som har och kan låna ut. Det är då inte märkligt om fördelningen upplevs som orättvis. Detta slår obönhörligt igenom i kompensationskrav på avtalsmarknaden. Denna negativa fördelningsutveckling måste brytas. Ompröva därför skattereformens finansiering. Sänk skatten på maten! Sverige behöver en rättvis fördelningspolitik! Kommunernas ekonomi har försvagats under 80-talet. Kommunerna har ålagts nya uppgifter motsvarande fem skattekronor för varje beskattad hundrakrona. Den utbyggnad som ägt rum har, trots det, skett inom ramen för i stort sett oförändrat skattetryck. Det har möjliggjorts genom att kommunerna avhänt sig kapitaltillgångar och använt reserver. Nu är dessa möjligheter uttömda. För 1990 förväntas utgifterna bli 14 miljarder kronor större än inkomsterna. Då är inte alla effekter av löneavtal och av i riksdagen aviserade åtgärder inräknade. Situationen inför 1991 ser inte ljusare ut. Det är i detta läge och med ca 7 kr. i skatteskillnad mellan rika och fattiga kommuner, mellan lågoch högskattekommun, som kommunalt skattestopp föreslås skall genomföras. Kommunalt skattestopp är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen i strid mot våra demokratiska traditioner. Det är ett ingrepp som riskerar det förnyelsearbete som behövs i kommuner och landsting under 90-talet för att de skall kunna fungera effektivt. Förslaget drabbar alla lika, kan sägas, oavsett hur olika de skött sin ekonomi. Därför slår det olika, och därför blir det orättvist. Kommunalt skattestopp innebär att ansvar och beslut för den totala kommunala verksamheten skiljs åt. Det är aldrig bra. Kommunalt skattestopp slår blint mot fattig som rik kommun, men drabbar i första hand de svaga medborgarna. Därför uppmanar jag regeringen att ta upp förhandlingar med kommunerna och att snabbt genomföra en kommunal skatteutjämning värd namnet. Sverige behöver både kommunal självstyrelse och kommuner som kan ta socialt ansvar för vård och omsorg, för sjukvård, för barn och äldre. Sverige behöver ett nytt pensionssystem som förbättrar grundtryggheten för alla, en höjd grundpension som tar bort orimliga marginaleffekter och möjliggör för de pensionärer som vill arbeta vidare att göra detta utan stora marginaleffekter. Det är bra att regeringen gör det möjligt för alla att frivil 15 ligt fortsätta arbeta till 67 års ålder, som det har sagts här tidigare. Den möjligheten finns redan i dag, men det är rätten det nu handlar om. Det är bra att vi nu äntligen fått majoritet för att ge rättvisa åt undantagandepensionärerna efter 16 års politisk kamp i den svenska riksdagen. De skall enligt utskottet också få pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Det är på tiden, för att nu göra en underdrift. 380 000 pensionärer i landet, lika många som hela befolkningen i Jämtland och Västerbotten tillsammans, har inga ATP-poäng alls — inte därför att de frivilligt avstod utan därför att de har vigt sitt liv åt uppgifter avgörande för samhället, men som inte gav ATP-poäng. De flesta är kvinnor. Med centerns grundpension skulle dessa — och nästan 900 000 pensionärer till, de med lägre ATP än fyra poäng — få ökad grundtrygghet utan omständliga behovsprövningar. Grundpensionen kan naturligtvis inte genomföras utan vidare, för det kostar mycket pengar, men den kan höjas successivt. Utan tvivel skulle grundpensionen frigöra resurser. Det skulle löna sig för pensionärerna att arbeta extra. Betydande vinster kan göras om byråkratin och krånglet minskar. Sverige behöver fler människor i arbete. Att människor förslits och skadas i sina arbeten och i förtid tvingas ge upp yrkesroller är sorgligt och oacceptabelt. De sociala trygghetssystemen måste ses över i syfte att öka de rehabiliterande insatserna och göra det möjligt för fler långtidssjukskrivna och fler förtidspensionerade att delta i arbetslivet. Arbetslivsfonden kommer att underlätta rehabilitering och kraftfulla satsningar på förbättrade arbetsmiljöer. Allan Larsson har det ganska hyggligt förspänt i det fallet, det vill jag säga, och har de bästa förutsättningar att här fullfölja sitt tidigare arbete. Arbetsgivarinträde i sjukförsäkringssystemet och arbetslivsfonden kan och skall mobilisera nya resurser. Sverige behöver en effektiv regionalpolitik, som tar till vara hela landets produktionsförmåga. Centern kommer noga att granska och bevaka regeringens regionalpolitiska proposition när den läggs fram denna vecka. Stora satsningar på utbildning är nödvändiga och ger goda framtidsutsikter i alla regioner. Kunskap är en investering i framtiden och en nyckel till lokal näringslivsutveckling med nya verksamheter och nya företag. Det behövs en förstärkning av näringsoch skattepolitik som gynnar småföretag och nyföretagande. Då kan avfolkning vändas till utveckling i rader av regioner. Då behövs också öppna landskap och ett lantbruk som tar till vara marken som resurs för livsmedel och för energioch industriråvaror. Storstäderna kräver insatser för levande, lokala miljöer och konsekvent prioritering av fler bostäder och färre kontor. Om regeringen tidigare hade bromsat kontorsexpansionen i storstadsområdena, hade dessutom inflationsutvecklingen begränsats, bostadsförsörjningen varit bättre och miljöproblemen mindre. Sverige behöver satsa på inhemsk miljövänlig energi. Koldioxidutsläppen ändrar klimatet på jorden. Kärnkraften hotar livets innersta byggstenar. Därför måste den avvecklas. Om 14 dagar är det tio år sedan svenska folket beslutade att kärnkraften skall avvecklas. Avvecklingen är ett nödvändigt fullföljande av givna löften. Sverige behöver goda kommunikationer i hela landet. Där finns en hel del — Prot. 1989/90:80 nytt som vi gillar i regeringsförklaringen. 7 mars 1990 Ekonomi och ekologi måste förenas. Centerns krav på rättvis fördelning gäller nuet och framtiden. Samspelet med naturen är grundförutsättningen för varaktig utveckling. Därför föreslår vi miljöavgifter på klor, svavel, kvävedioxid etc. Naturen sätter sina gränser oavsett regeringskriser, maktspel eller ekonomisk politik.

Herr talman! Jag hade en dröm häromdagen. Det var Sveriges statsminister som presenterade sin nya regering direkt i TV. Jag har förstått att Sveriges kris är mycket allvarligare än vi tidigare trodde, sade statsministern. Jag har nämligen nu tagit reda på fakta. Jag blev skakad av en artikel i Forskning och Framsteg — sade statsministern i min dröm — som hävdar att antalet skolbarn med astma har sedan 1954 fördubblats från 2 till 4 96 — på grund av dålig miljö. Jag blev beklämd — sade statsministern i min dröm — av en artikel i Sveriges Natur som påstår att ”dagens skogsbruk leder till att vi vid mitten av 2000 talet inte längre har någon svensk skog i traditionell mening annat än i reservat”. Jag blev förskräckt — sade statsministern i min dröm — när jag i tidningen Land läste att ”allt fler blir hemlösa och det är inte längre något storstadsproblem”. Och i tidningen Arbetarskydd påstås att ”hälften av dem som i dag föds blir förtidspensionerade — förr eller senare”. Statsministern i min dröm torkade svettdroppar ur pannan, såg sig uppgivet omkring och sade: Nu säger ni förstås: Det här är ju inga nyheter! Sådana här rapporter om en galopperande livsmiljökris regnar ju över oss! Nu såg jag tårar i statsministerns ögon. Han var grå i ansiktet. Ja, ja, suckade han, jag inser vad ni tänker fråga om. Varför har vi inte lyssnat på folket? Varför har vi inte kollat fakta? Jag vet inte. Jag vet bara att det var en artikel i senaste numret av Kommunalarbetaren som fick mig att börja förstå. ”Förtroendekrisen” löd rubriken. ”Pratet om rättvisa och jämlikhet är inte längre trovärdigt, eftersom det inte motsvaras av en politik som leder i den riktningen”, hette det i artikeln. Och så kom det: ”Inte minst — Prot. 1989/90:80 kvinnorna håller på att tappa förtroendet.” 7 mars 1990 Herr talman! I min dröm genomgick statsministern just här en personlig =S I hetstransformation: det askgrå ansiktet rodnade som en ros, och i de gråblå Regeringsförklaring ögonen syntes gröna gnistor. och partiledar Det var den meningen som avgjorde saken, ropade han med rosor på kind och solsken i blick. En politisk rörelse som förlorar sin kvinnlighet — det vore som att förlora livet självt! Fjällen föll från mina ögon och jag såg krisen — livsmiljökrisen — och jag beslöt mig för att agera snabbt. Svenska män och kvinnor — sade statsministern i min dröm — den nya regeringen kommer att förelägga riksdagen ett nytt krispaket med fyra stopp: 2. Stopp för slöseri med energi och råvaror. 3. Stopp för hets och stress i arbetslivet på bekostnad av människors hälsa och välbefinnande. 4. Stopp för fortsatta spekulationsvinster för penningplacerare och börshajar på bekostnad av hushåll och småföretag. Vi kommer inte att administrera en sönderfallande livsmiljö, sade statsministern. Och nu — sade statsministern i min dröm — skall jag presentera mina nya statsråd. Och plötsligt, herr talman, var det Ingvar Carlsson som satt där, omgiven av tre gråklädda män. Jag hade vaknat! En av männen, den nyutnämnde framtidsministern, fick följande fråga av TV-Aktuellts Pelle Edin: Har ditt intresse för filosofi och ideologi spelat någon roll för din utnämning? Odd Engström svarade: Nej, inte alls, det här är ett vanligt jobb som skall skötas. Herr talman! Jag var klarvaken, och verkligheten var kall och grå. Min gröna regering hade varit en dröm. Dock inte helt! Vartenda faktum som min drömstatsminister hänvisade till är verkligt; så ser det ut, sådan är krisen, livsmiljökrisen. Frågan är nu: Har verklighetens regering förstått det? Regeringsförklaringen ger inget entydigt svar. Regeringen lovar att bidra till avspänning — men tänker tydligen fortsätta miljardrullningen till JAS-planet och den skamliga vapenexporten. Regeringen talar om stram finanspolitik och återkommer med en del positiva korttidsåtgärder, men var finns förslagen om minskad förbrukning av råvaror och energi på lång sikt? Blir energipropositionen i höst ett genombrott för energisparande, eller blir den ett svek mot miljön och en signal om fortsatt energislöseri, som EL 90-utredningen häromdagen föreslog? Regeringen vill öka utbudet av arbetskraft. Flera av förslagen är bra, inte minst att alla skall få rätt att arbeta till 67-årsdagen. Men hur skall målet om full sysselsättning kunna upprätthållas i längden, när regringen samtidigt planerar att anpassa arbetsliv och samhällsliv till EG, där arbetslösheten i genomsnitt är 9 Jo ? Hur går det ihop? miljöskadliga massbilismen och långtradartrafiken dämpas? Skall järnvägen få ett genombrott genom en tågtunnel under Öresund, eller ett hugg i ryggen genom en bilbro över Öresund? Regeringen säger: ”Varuproduktionen måste förändras så att skador på miljön undviks. ”Om det är sant, betyder det en grön revolution. Det betyder att Assi måste sluta att tillverka engångsförpackningar, för att bara ta ett exempel. Men, hur skall Sverige kunna förändra sin varuproduktion inom ramen för EG-anpassningen? Regeringen har själv sammanställt ett sekretessbelagt register på över tusen EG-lagar som Sverige måste godta, däribland 600 inom varuområdet. Statens egna myndigheter — naturvårdsverket, energiverket och många andra — har gjort utredningar som visar att hundratals av dessa EG-regler som Sverige måste inkorporera i sin lagstiftning leder till en försämring av svensk miljöoch hälsostandard. Ingvar Carlsson, är det inte dags att erkänna att EG-anpassningen betyder att Sverige icke har en chans att uppfylla något som helst löfte om varuproduktionen, absolut inte att den skall göras helt miljövänlig? Herr talman! Regeringen tycks tro att man kan föra en traditionell ekonomisk slöseripolitik och sedan plåstra om miljösåren i efterhand. Det är mycket vackert tal om miljön i regeringsförklaringen, men det bygger på den grundsynen. Det är en förlegad syn. Det inser inte bara miljöpartiet, det inser allt fler även inom näringsliv och fack. I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga i söndags säger en ekonomie doktor: Det är tuff hemmamarknad, höga energipriser samt hårda miljökrav som driver fram konkurrenskraftiga industriföretag. LO-tidningen krävde den 9 februari prislapp på miljön, så den som satsar på miljöförbättringar vinner och den som struntar i miljön förlorar. Just precis det. Hårda miljökrav, höga energipriser, prislappar på miljön — det är miljöpartiets ekologiska ekonomi i ett nötskal. Samma grundsyn har alltså allt fler ekonomer och fackföreningsfolk. Varför förs ändå den partipolitiska krisdebatten, i varje fall delvis här i dag, som om det bara handlade om kortsiktiga balansproblem? Ett intressant svar kunde man hitta i en debattartikel i DN häromdagen. En skribent förklarade: ”Vad vi behöver är partier som är organiserade efter dagens i stället för gårdagens åsiktsmotsättningar.” Just det! För 18 månader sedan kom miljöpartiet de gröna som pionjärer in i en riksdag som var handlingsförlamad av gårdagens tvåblockssystem. Den gröna ideologin bygger på dagens motsättning mellan Spara och Slösa, mellan grönt och grått. — Ni måste anpassa er, ni måste visa rött eller blått, krävde förståsigpåare till höger och vänster. — Men vi stod på oss. Vi framhärdade i att bedriva saxpolitik. Nu erkänner en av våra allra hårdaste kritiker i pressen, Sven Svensson i DN, att vår envishet har burit frukt. ”Regeringsfrågan som dominerat alla moderna valrörelser sjunker kanske i bakgrunden, medan de stora och avgörande sakfrågorna träder i förgrunden”, skrev han i söndags. Det är precis detta vi har velat. Vi krävde också konstruktivt samarbete oberoende av block. Nu erkänner Bengt Westerberg att vi har lyckats. I en intervju i lördags sade han: ”Miljöpartiets inträde i riksdagen har gjort att de traditionella regeringsalternativen inte är lika självklara.” Nej, det är precis det som vi har strävat efter. Förutsättningarna för sakpolitiskt samarbete har alltså radikalt förbättrats sedan miljöpartiet kom in i riksdagen. Det är första steget i en svensk perestrojka. Nästa steg måste bli socialdemokratiskt. Mellan grönt och grått är det socialdemokratin som är vågmästare. Nu gäller det: Är miljövännerna, fredsvännerna och jämlikhetsvännerna inom socialdemokratin bara en dekoration utan inflytande? Eller finns det en socialdemokratisk majoritet för Ingvar Carlssons vallöfte en gång i tiden, att göra sitt parti till ett ”miljöparti”? Socialdemokratin kan naturligtvis tillsammans med folkpartiet behålla kärnkraften och bygga bilbron, fullfölja JAS-planet, öka vapenexporten osv. Alternativet är att lyssna på Gunilla Wettergren i Kommunalarbetaren och hennes medsystrar och medbröder. Om regeringen vill genomföra en långsiktig och rättvis dämpning av den miljöförstörande överflödskonsumtionen, då vet den var stöd finns att få. Herr talman! Politik är inte bara att vilja, utan också att välja. Det går inte att lova både guld och gröna skogar. Det visar t.ex. en larmartikel i dag i en av Stockholms morgontidningar. Hotet mot naturen förvärras, heter det. Under 1980-talet har luftutsläppen gjort regnet i Sydsverige 200 96 surare. ”Det är den sista fasen i försurningsdramat. Sedan blir det grässtäpper”, slutar artikeln. Ingvar Carlsson, är det inte dags med ett radikalt snabbstopp för alla miljöförstörande utsläpp i luft, mark och vatten? Den andra morgontidningen här i Stockholm berättar i dag att ”Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har större och allvarligare konsekvenser än många hittills trott.” Två miljoner människor har drabbats av radioaktiviteten och en femtedel av jorden i Vitryssland är obrukbar. Ingvar Carlsson har sagt att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Det är ett mycket klokt uttalande. Men i regeringsförklaringen står det bara: ”Förberedelserna för avvecklingen av kärnkraften fortsätter”. När började förberedelserna? Jag har inte sett någon början på förberedelserna. I stället läser vi i tidningarna, t.ex. i Dagens Industri häromdagen, att det som förbereds är att socialdemokraterna skall slippa avvecklingslöftet. Det finns en allvarlig förtroendekris när det gäller socialdemokratins beredskap för att genomföra riksdagsbeslutet enligt folkomröstningen och löftet om att verkligen avveckla kärnkraften och börja en helt ny energipolitik. Är det inte nu, Ingvar Carlsson, tio år efter folkomröstningen, dags att inte bara skjuta upp utan att ta något konkret, rejält steg, som folk kan lita på, mot att påbörja kärnkraftsavvecklingen? Hur skall någon politiker kunna ta på sitt ansvar ens en miljondels risk att t.ex. Skåne, Halland, Västsverige eller Uppland drabbas av det fruktansvärda, förödande öde som har drabbat Vitryssland? Det är det ni gör när ni inte sätter i gång. Ni tar den risken. Men människorna i detta land har sagt ifrån. De vill inte leva med den risken. Ingvar Carlsson, låt oss få ett konkret steg bort från den kärnkraft som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.

Herr talman! Carl Bildt brukar ju anses vara snabbtänkt — för snabbtänkt ibland — men när han fick talmannens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en borgerlig regering behövde han två dagar för funderingar och sonderingar. På lördagen fick han uppdraget. På söndagen begärde han förlängd tid och på måndagen meddelade till sist Carl Bildt att det inte var möjligt för honom att bilda en borgerlig trepartiregering. Den motivering som Carl Bildt angav var att det föreligger, som han kallade det, en socialistisk majoritet i riksdagen. Carl Bildt behövde alltså drygt två dygn för att räkna ut mandatfördelningen i den här kammaren. Det är inte särskilt trovärdigt. Häromdagen tyckte han uppenbarligen själv att den här anmärkningsvärda saktfärdigheten behövde förklaras på något annat sätt, och i måndags fick vi veta att det uppdrag som Carl Bildt hade gett sig själv den där helgen inte handlade om sådana futtigheter som att just då försöka bilda en borgerlig regering. Nej, det han hade sett framför sig var en uppgift av betydligt större vikt. Det som han hade försökt att åstadkomma var minsann inte bara ett samarbete mellan de tre borgerliga partierna i februari 1990. Hans mål var en fastare borgerlig allians med siktet inställt på senare delen av 90-talet. Carl Bildt får ursäkta, men inte heller den förklaringen ger ett särskilt trovärdigt intryck. I rollen som samarbetsingenjör påminner han mera om vargen: —- Varför har du så stora öron, mormor? frågade Rödluvan i sagan, och det gjorde uppenbarligen också Westerberg och Johansson, fastän i verkligheten. —- Varför har du så fasligt stor mun? frågade Rödluvan. — För att jag skall kunna tala högst, mest och bäst, svarade den förklädde vargen. —- Varför är du så angelägen om höga opinionssiffror? frågade den godtrogna Rödluvan. —- För att jag vill vara störst och starkast både i den lilla och i den stora världen, svarade vargen. Då först blev Rödluvan riktigt rädd. —- Vilka förfärligt stora tänder du har! utropade hon, men för sent. Knappt hade hon sagt det förrän vargen tog ett skutt ur sängen och slukade den stackars Rödluvan. Så godtrogna var självfallet inte Bengt Westerberg och Olof Johansson. De har hört Carl Bildt berätta sagor den ena dagen, för att dagen därpå själv eller via ombud beskylla sina borgerliga bröder för att marginalrätta social demokratisk politik, för att blockera nyval och för att bedriva krypskytte mot moderata samlingspartiet. Kanske är sanningen helt enkelt den att ett parti som uppträder som Stygga vargen, som driver en stenhård konfrontationspolitik och försöker håva in kortsiktiga vinster på överord och överbud, har svårt att plötsligt sätta andra intressen framför de rent partiegoistiska. Kanske är sanningen helt enkelt den att ett sådant parti har svårt att bli trott av sina egna tilltänkta koalitionsbröder. Kanske är sanningen så enkel. Jag skulle vilja mot bakgrunden av det som har inträffat återkomma till en fråga som jag har ställt till Carl Bildt i de två senaste stora debatterna här i kammaren, nämligen om skattereformen. Carl Bildt säger i sitt pressmeddelande från måndagen den 19 februari: ”Jag har dock också redovisat för talmannen att de samtal som förts visar på en stor politisk samsyn mellan de tre borgerliga partierna i viktiga frågor som måste avgöras under de närmaste åren. I en viktig fråga, nämligen energipolitiken, är det dock ännu inte möjligt att avgöra om en tillräcklig bas för en fast samverkan föreligger. På denna punkt krävs ytterligare överläggningar och avvägningar.” Innebär detta, Carl Bildt, att ni var överens om skattereformen, och vilken överenskommelse hade ni då träffat om skatterna? Eftersom Carl Bildt säger att det var en enda fråga, nämligen energipolitiken, som var stötestenen, måste detta rimligen innebära att ni hade nått en överenskommelse om skattereformen. Som en av medkonstruktörerna bakom det förslag som nu föreligger vill jag också direkt fråga Bengt Westerberg på den här punkten: Var det så att det preliminärt hade träffats en överenskommelse om en skattereform, och hur förhöll den sig i så fall till den uppgörelse som folkpartiet och socialdemokraterna har? Carl Bildt hade ju på sätt och vis under två dagar ansvaret för vårt land, nämligen när han hade uppdraget att sondera möjligheterna till en ny regering, men det slutade i total förvirring och kaos. Två dagar räckte för att en sådan förvirring skulle inträda, och det kan väl vara en viktig förklaring till det omöjliga i att skapa ett alternativ till socialdemokratin. Efter några dagars samtal lyckades de borgerliga partierna komma överens, nämligen om att de är oense. Det var den överenskommelse som man kom fram till. Jag kan bara gratulera till detta fantastiska genombrott för borgerlig samverkan. Carl Bildt fortsatte att använda mycket starka ord, bl.a. ”fiffel med författningen”, om det som har förevarit. Jag vill erinra Carl Bildt om vad Svenska Dagbladet har skrivit, nämligen att det fanns ett betydligt naturligare alternativ än att utlysa nyval, och det var att regeringen skulle avgå. Menar Carl Bildt att också Svenska Dagbladet uppmanar till fiffel? Ja, Carl Bildt nickar, och det var utomordentligt intressant att han har den uppfattningen om sitt livoch husorgan. Jag tror faktiskt att det är Carl Bildt som på den här punkten, sin vana trogen, använder ord som han inte kan stå för och som inte leder särskilt långt i riktning mot en positiv och konstruktiv debatt. Det som har hänt är ju att talmannen först prövade om den majoritet som fällde den socialdemokratiska regeringen var regeringsduglig, om det fanns något alternativ som man var överens om. Talmannen konstaterade ju inte oväntat att något sådant alternativ inte fanns. Men sedan kom det intressanta, nämligen uppdraget till Carl Bildt att sondera möjligheten till en borgerlig trepartiregering. Carl Bildt kunde inte komma fram med ett positivt besked till talmannen. Först därefter fick jag uppdraget att sondera möjligheten för en fortsatt socialdemokratisk regering, varvid vi hade samtal med folkpartiet som visade att skattereformen och det kommunala skattestoppet hade stöd från det hållet. Vi vet också att vi i vissa frågor kan få stöd från centerpartiet, i andra frågor från vänsterpartiet kommunisterna. Därefter har vi haft en omröstning i denna kammare som innebar 175 ja och 101 nej till en socialdemokratisk regering. Vari ligger fifflet i detta, Carl Bildt? Vi har följt författningen, och en demokratisk process har avslutats med en omröstning i denna kammare. Jag tycker faktiskt att Carl Bildt skall dämpa tonen en smula, för det är viktiga frågor som vi diskuterar. Spar överorden till något möte som handlar om något betydligt mindre viktigt än svensk demokrati och den svenska grundlagen! Carl Bildt framlade i fem punkter moderaternas förslag. Låt mig peka på att Carl Bildt när det gäller tre av dessa fem punkter möter en total splittring på den borgerliga sidan. Carl Bildt lovar att sänka skatten, och detta kritiseras av folkpartiet och av centern. Carl Bildt lovar en avveckling av kärnkraften — förlåt, att inte avveckla kärnkraften. Även den bäste kan säga fel, och det är ingen som tror att Carl Bildt är någon garanti för en avveckling av kärnkraften. Däremot utlovar Carl Bildt att kärnkraften inte skall avvecklas på det sätt som riksdagen har bestämt. Har han med sig centern på en sådan linje? Carl Bildt säger att Sverige måste vara med i Europa. Det innebär väl medlemskap i EG? Har han med sig centern på den punkten? Det blir ju ointressant om han talar om en borgerlig allians samtidigt som man på punkt efter punkt — på tre av de fem punkter som han redovisar här — har stora avgörande klyftor i det borgerliga lägret. Bengt Westerberg tog upp ett antal frågor. Den första gällde lönestoppet. Varför är det så nödvändigt att vi gör någonting åt löneutvecklingen, sade Bengt Westerberg. Han ville göra gällande att det är mindre viktigt nu än det var tidigare. Nej, det är det inte. Det är med andra medel som vi arbetar med denna fråga. Utgångspunkten är någonting utomordentligt viktigt, nämligen den fulla sysselsättningens politik där Sverige i dag går mot strömmen. Vi behöver bara titta på Danmark för att hitta en arbetslöshet på 8—9 26. Arbetslösheten ute i Europa är i genomsnitt 9—10 96. I det läget har vi satsat på den fulla sysselsättningens politik, eftersom vi anser att arbetslöshet är ett hot mot den enskilde individen, mot hans eller hennes frihet och trygghet, och eftersom 10 26 arbetslöshet i längden kanske t.o.m. är ett hot mot själva demokratin. Fackföreningsrörelsen får då naturligtvis en väldigt stark ställning, liksom den enskilde löntagaren. Det har lett till att lönerna på tre år har ökat med 28 Yo medan vi har haft en tillväxt på 6 26. Det är det här problemet som vi anser vara roten till det onda. Vi vill bibehålla den fulla sysselsättningen. Men då måste parterna ta ett gemensamt ansvar. Därför vill inte den socialdemokratiska regeringen gå den väg som andra länder använder för att lösa det här problemet, nämligen att låta arbetslösheten öka. Då handlar det inte om 2 Ze eller 2,5 90 eller 3 Ze, utan erfarenheten utifrån Europa visar att det då handlar om 5—10 90 och ibland ännu mer. Detta är problemet, Bengt Westerberg, som vi försöker angripa och där vi icke har gett upp. Med hjälp av den statliga medlaren och genom att sätta tryck på parterna kan vi undanröja de risker de själva annars löper. Det är fortfarande en viktig del i vår ekonomiska politik. Bengt Westerberg ställde också ett antal andra frågor. Jag skall försöka hinna börja besvara dem under mitt inlägg. Föräldraförsäkringen har vi skapat utrymme för inom en balanserad budget. Det har kunnat ske tack vare ett hårt budgetarbete med nödvändiga omprioriteringar. Sex veckors semester är, Bengt Westerberg, en rättvisefråga. Det är orimligt att arbetare inom den privata industrin skall förvägras detta när andra grupper har rätt till det. Däremot vill vi skapa flexibilitet när det gäller uttaget av den femte och sjätte semesterveckan. Vi tror att vi därigenom vidtar en mycket positiv åtgärd sett från utbudspolitiska utgångspunkter. När det gäller kärnkraften kommer en rad utredningar under våren. Vi skall bereda dem i vanlig ordning. Därför är det ganska orimligt att begära att jag i dag, innan vi har fått alla utredningar och innan utredningsarbetet har börjat, skall kommentera delar av ett utredningsförslag. När det gäller barnomsorgen innebär vårt förslag att personalkooperativ nu får statsbidrag och att s.k. företagsdagis också får statsbidrag. Det är alltså två punkter där jag förstår att folkpartiet tidigare begärt beslut i den riktningen. Herr talman! Nu är min tid ute och jag får förhoppningsvis i en senare replik återkomma till övriga frågor som Bengt Westerberg och andra ställt.

Herr talman! Statsministern förbrukade i sedvanlig ordning sin tid genom att tala om moderat politik; om socialdemokratisk politik brukar det inte bli mycket besked när han beträder denna talarstol. Han kritiserade oss på ett antal punkter. Han tog upp de fem punkter som jag nämnde i mitt anförande. Låt mig då bara konstatera att där har vi en politik men socialdemokraterna knappast någon. Skall skattetrycket höjas eller skall det sänkas? Det vet vi inte. Vad skall man göra med den offentliga sektorn mer än prata? Det vet vi inte. Har man någon politik för sparande i samhället? Det vet vi inte. Finns det någon socialdemokratisk energipolitik längre? Det vet vi inte. Hur ser den socialdemokratiska Europapolitiken på sikt ut? Det vet vi inte. Det råder stor oklarhet om socialdemokratisk politik. Därför är ju också socialdemokratin en blockering för Sveriges möjligheter att gå framåt i de här viktiga frågorna. Det rimliga i denna regeringskris hade varit ett nyval. Författningen lägger nyvalet i statsministerns händer. Han blockerade detta. Därmed var det en socialistisk majoritet i denna kammare. Jag såg inte några möjligheter att driva en borgerlig politik med en socialistisk riksdagsmajoritet, och nyvalet var blockerat. Svårare är egentligen inte den saken. Jag ställde en enda fråga till Ingvar Carlsson om sakpolitik. Det gällde den s.k. finanspolitiska åtstramning som nu skall ske. Skall den ske genom att man sparar på utgifter eller skall den ske genom att man höjer skatter? Den traditionella socialdemokratiska vägen är höjda skatter. Den uteslöt Kjell Olof Feldt. Den utesluts inte i regeringsförklaringen. På denna enda punkt skulle man väl kunna få en antydan till besked. Jag ansluter mig gärna till Bengt Westerbergs fråga om koldioxidtaket. Det förslag som lades fram häromdagen innebär 50 96 utökning av koldioxidutsläppen. Är detta acceptabelt? Borgerliga meningsmotsättningar finns, och jag anade en sådan när Bengt Westerberg gick upp och polemiserade litet mot mig med att jag hade sagt att socialdemokratin var en dinosaurie, medan han tyckte att den var en sengångare. Jag är beredd att åtminstone sluta en preliminär allians med Bengt Westerberg på denna punkt, efter att ha konsulterat Norstedts uppslagsbok angående vad en sengångare är. Det visar sig nämligen att sengångare är en sydamerikansk familj av tandfattiga däggdjur. De är långsamma och klumpiga med runt huvud. De har stora klor med vilkas hjälp de klättrar på undersidan av grenarna. De är besläktade med de utdöda jättetrögdjuren. Det verkar som om vi har samma bild av vad socialdemokratin egentligen är.

Herr talman! Efter detta finns det inte längre mycket utrymme för statsministern att tala om borgerlig oenighet, men det finns andra saker som vi kan diskutera. Statsministern ställde en direkt fråga till mig om skatterna. På den vill jag svara att vi aldrig kom så långt i våra samtal att vi diskuterade konkreta förändringar eller justeringar. Från i första hand centerpartiet konstaterades att man inte var beredd att alls göra några kompromisser om innehållet i skattereformen. Det är en erfarenhet som också Ingvar Carlsson har kunnat göra tidigare. Sedan säger Ingvar Carlsson att Carl Bildt gärna vill vara störst och starkast, och det är jag helt övertygad om att han vill vara. Jag är också säker på att det är fler som vill vara det. Möjligen är Ingvar Carlsson en sådan kandidat. Jag skall erkänna att också jag gärna vill vara störst och starkast, men som alla vet känner jag att jag i varje fall inte ännu är riktigt där. Både Ingvar Carlsson och Lars Werner talade slående nog mycket om de borgerliga partierna men ganska litet om den egna regeringsförklaringen. Ingvar Carlsson säger att det som drev fram förslaget om lönestopp var att löneutvecklingen var viktig för sysselsättningen. Alldeles självklart är det så. Jag tror inte att det råder någon som helst oenighet i kammaren om att löneutvecklingen är viktig. Men det var inte den saken som Ingvar Carlsson ställde en kabinettsfråga på den 15 februari, utan det var metoden att påverka löneutvecklingen, nämligen förslaget om lönestopp. Det var så viktigt att Ingvar Carlsson sade så här: Får vi inte igenom det förslaget är vi inte beredda att regera landet. Nu är lönestoppet borta, samtidigt som Ingvar Carlsson kommer tillbaka och säger att det faktiskt går bra att regera landet utan lönestopp. Det var alltså omöjligt för 20 dagar sedan. Detta är ett nytt besked. Man undrar om regeringens avgång bara var en ren bluff. Var den bara ett sätt att hitta en utväg för att inte Kjell-Olof Feldt skulle avgå ur regeringen i protest mot regeringens otillräckliga ekonomiska politik? Det var i så fall uppenbart att det var detta som det handlade om. Eller fanns det andra skäl till att man drev en ekonomisk politik som uppenbarligen inte längre behövs? Vad så gäller föräldraförsäkringen förstår jag visst vilka motiv som Ingvar Carlsson har för att bygga ut den. Men om det i regeringsförklaringen sägs att reformer skall genomföras bara under förutsättning att man utan skattehöjningar kan föra en tillräckligt stram finanspolitik, och om man sedan kommer tillbaka och säger att finanspolitiken inte blev tillräckligt stram utan skattehöjningar och att man måste föreslå en rad sådana, hur kan man då hävda att det fortfarande finns utrymme för sociala reformer? Vad betyder den formulering i regeringsförklaringen som säger att reformer skall genomföras bara om det kan ske utan skattehöjningar och vi ändå kan få en tillräckligt stram finanspolitik? Den frågan har Ingvar Carlsson ännu inte svarat på.

Herr talman! Jag ber så mycket om ursäkt för att jag faller ur ramen och inte här berättar några sagor eller ägnar mig åt det animala fältet. I regeringsförklaringen finns trots allt en del sakpolitik som jag tycker förtjänar en och annan kommentar och en och annan fråga. Frågan om skattereformen berördes nyss av Bengt Westerberg. Låt mig klargöra vår position i den frågan. Alla vet att skattereformen kom in i bilden i dess nuvarande substansiella utformning efter valet 1988. När vi förde våra samtal var inte frågan om ett extraval ute ur bilden. Det kan den inte vara innan man har en ny regering som är beredd att regera vidare. I det läget resonerade vi så här: Varför skall vi undanhålla svenska folket möjligheten att för en gångs skull ha en uppfattning om skattereformen innan den definitivt genomförs? För mig var det en demokratisk självklarhet att skattereformen och fördelningspolitiken skulle bli en stor fråga i en nyvalsrörelse. Motsatsen hade snarast varit en sensation. Man kan sedan diskutera hur fasta låsningarna har varit på olika håll. De har varit betydande, vilket är beklagligt. Jag tycker att det finns anledning att också i fortsättningen diskutera skattereformen. Den finansiering som valts av folkpartiet och socialdemokraterna kommer nämligen enligt min uppfattning att leda till betydande fördelningspolitiska och samhällsekonomiska problem. Det tycks som om regeringen var inne på ungefär samma tankegång. På s.9 i den version av regeringsförklaringen som vi har fått står nämligen att regeringen kommer att genomföra en utvärdering av reformens fördelningspolitiska och samhällsekonomiska effekter. Det är bra, men det kan inte innebära att låsningarna är totala. Låt mig fråga: Av vem, hur och när skall utvärderingen genomföras? Det är viktigt att den sker fort och blir en del av underlaget för de kommande besluten. Utvärderingen kan sedan fortsätta även efter besluten, men det är viktigt att vi får veta hur utvärderingen skall gå till.

Herr talman! Det är synd att det finns så mycket viktigt att säga om vem som sade vad till vem när under regeringskrisens dagar, så att statsministern i hastigheten inte hinner med att tala om astma hos skolbarn, kärnkraft, arbetslöshet och sådana saker. Låt mig ta upp detta med arbetslösheten. Det är imponerande att Ingvar Carlsson här varnar för den arbetslöshetssituation som råder i EG-länderna. Jag tycker att det är alldeles utmärkt, för det är ett bistert faktum. Men vad = Prot. 1989/90:80 som är en gåta är hur han kan lova att han skall bekämpa arbetslösheten 7 mars 1990 i Sverige, samtidigt som han aktivt anpassar och ansluter hela den svenska : E Regeringsförklaring ekonomiska politiken till den som förs i EG. å Det är ju så det ligger till. Sverige skall visserligen inte bli medlem i EG = OCh partiledardebatt men skall, som det står i regeringsförklaringen, delta i den inre marknaden. På den inre marknaden skall lika regler gälla för kapital, tjänster, varor och arbetskraft. Där skall vi vara med. Var och en som sysslar med EG-frågorna vet att det innebär att vi måste föra en gemensam ekonomisk politik, en gemensam skattepolitik och en gemensam finanspolitik. I alla väsentliga avseenden som påverkar arbetslösheten måste vi föra en med EG gemensam politik. Fråga danskarna! De hade 1972 en arbetslöshet på svensk nivå, omkring 290. Deras arbetslöshet har sedan EG-inträdet fyrdubblats och kommit upp på grekisk eller portugisisk nivå. Detta är ju fakta. Om man skall ta socialdemokratins politik här på allvar, måste ni beskriva hur Sverige som fullt anpassad medlem i EG:s inre marknad skall kunna föra en politik som leder till en annan arbetslöshet än den som dominerar inom EG. Är det inte ett ganska modest krav att få en sådan beskrivning? Jag kan försäkra Ingvar Carlsson att detta är en fråga som ställs på alla Sveriges arbetsplatser och i alla Sveriges fackförbundstidningar. Ibland får jag det märkliga intrycket att vi i miljöpartiet är de enda som följer fackförbundspressen. Det är väldigt sällan man hör regeringsföreträdare referera till vad som står i fackförbundspressen. Vi läser fackförbundspressen, och vi vet att det finns en mycket mycket stor oro för hur regeringen skall få denna ekvation att gå ihop, att återupprätta den fulla sysselsättningen och samtidigt ansluta sig i alla väsentliga avseenden till en marknad som har en genomsnittlig arbetslöshet på 9 Zo. Ingvar Carlsson sade t.o.m. 10 20, så den kanske har ökat de senaste dagarna, vilket jag håller för sannolikt. Skulle Ingvar Carlsson ändå inte kunna upplysa inte bara mig utan alla dem ute på arbetsplatserna som undrar: Hur skall EG-anpassningen förenas med en kraftfull politik för full sysselsättning?

Herr talman! Denna gång skall jag börja i andra ändan, dvs. med miljöpartiet. Låt mig först göra den reflexionen efter att ha lyssnat på Per Gahrtons inledningsanförande att det inte är lätt att kopiera stora tal. Det andra som jag skulle vilja säga till Per Gahrton är att om nu vi inte får utan diskriminering sälja våra varor på den europeiska marknaden, om vi ställs utanför den utvecklingen, då skall Per Gahrton få uppleva en arbetslöshet som han i dag inte kan drömma om. Det blir en arbetslöshet som kommer in via vår exportindustri och som obönhörligen sprider sig in över den gemensamma sektorn. I ett läge då murar rivs och gränser luckras upp i Europa rekommenderar miljöpartiet att vi skall dra ner något av en järnridå runt Sverige. Det kommer att slå mot sysselsättningen, och det kommer att slå i en lång rad andra avseenden. 31 Det är märkligt att inte miljöpartiet inser att lösningen på problemet med arbetslösheten i Europa är att vänstern i Europa och fackföreningsrörelsen i Europa förenar sig i en progressiv politik. Det är att satsa radikalt och framtidsinriktat, inte att isolera sig och tro att bara man drar ner skygglapparna för ögonen så löser sig problemen. Om Per Gahrton läser fackförbundstidningarna så noga, tag då och läs om energipolitiken också, så kan vi komma tillbaka och diskutera den frågan vid nästa tillfälle. Till Lars Werner vill jag säga att vi kommer att tillsätta utredningen snarast möjligt. Jag föreställer mig att vi kan offentliggöra detta i samband med att vi lägger fram propositionen om skattereformen. Det finns flera tänkbara kompetenta organ som skulle kunna påta sig uppgiften, och även detta skall vi offentliggöra vid det tillfället. När sedan utredningen kan vara klar vågar jag i dag inte ha någon riktig uppfattning om, men vi har självfallet ett intresse av att utredningen om de fördelningspolitiska effekterna av skattereformen genomförs så snabbt som möjligt. Om Lars Werner menar även kommunalskatteutredningen, vill jag säga att jag önskar att den kunde bli klar 1991 men att jag inte vågar garantera något sådant, för vi vet att kommunalskatteutjämning är en väldigt komplicerad fråga. Jag tror att det var Olof Johansson som ställde frågan om utvärdering, och då har jag berört den frågan i svaret till Werner. Carl Bildt säger att nyval har blockerats av socialdemokraterna. Det är fel. Vi har avgått och låtit talmannen pröva olika alternativ. Sanningen är ju att Carl Bildt hade möjlighet att driva frågan om nyval om han hade önskat det. Jag drar precis samma slutsats som nu ett antal borgerliga tidningar gör, nämligen att Carl Bildt i själva verket inte ville ha nyval. Han ville fortsätta i den nuvarande situationen, där moderaternas prioritering uppenbarligen är att försöka bli så stora som möjligt på folkpartiets och centerns bekostnad — ja, kanske t.o.m. på socialdemokratins bekostnad. Det är moderaternas strategi, och den är överordnad allt annat. Så vill jag svara på ytterligare en fråga, nämligen om den finanspolitiska åtstramning som Carl Bildt efterlyser. Ja, det skall ledaren för ett parti göra som faktiskt föreslår en underbalansering av budgeten med 25 miljarder kronor på ett helt år! Är det något område där moderaterna uppträder med den totala ansvarslösheten, så är det ju just när det gäller finanspolitisk åtstramning. Moderaterna förespråkar en väldig underbalansering som skulle leda till en våldsam inflation, underbalansering i en omfattning som jag tror att inget annat parti skulle ens drömma om. Stora, ofinansierade skattesänkningar lovas ut med Carl I Hagen-metodik från Norge — total ansvarslöshet och opportunism! I alla år har moderaterna krävt en skattereform. När vi genomför den och folkpartiet och socialdemokraterna och i stor utsträckning också centern tar ansvar för den, då går moderaterna ut i våldsamma attacker för att fånga röster på ett sätt som visar att moderaterna inte tar särskilt stort ansvar för landet. Till slut skulle jag vilja svara Bengt Westerberg på ytterligare en fråga, och det gäller flyktingpolitiken. Andra halvåret 1989 kom ett rekordartat stort — Prot. 1989/90:80 antal asylsökande till Sverige. Vi har en mottagningsorganisation dimensio 7 mars 1990 nerad för 20 000, det kom 1 000 per vecka och vi hade prognoser som visade att antalet skulle komma att uppgå till 50 000 per år. I det läget vidtog vi åtgärder som gjorde att vi ändå 1989 hade 24 000 personer som stannade på grund av flyktingskäl plus 18 000 anhöriga, alltså tillsammans 43 000. Vidare hade vi 23 000 människor på invandrarverkets förläggningar, varav 7 000 med uppehållsoch arbetstillstånd. Då är det verkligen trist att en svår fråga utnyttjas i partipolitiskt syfte, när folkpartiet i stället kunde hjälpa till att ta fram de platser ute i kommunerna som är nödvändiga för att vi skall klara de flyktingar som redan har tillstånd att bo här.

Herr talman! Statsministern är indignerad över att moderaterna vill bli stora på socialdemokraternas bekostnad. Ja, det må han ju vara i egenskap av socialdemokratisk partiordförande. Men det är faktiskt så att vi står för en politik som vi är övertygade om är rätt och riktig och sund och sann, och den för vi ut. Det leder av allt att döma till att också många socialdemokrater överger sitt gamla parti, som de tycker är förstelnat och tråkigt, och så går de till det som representerar idéerna för framtiden i många länder. Det tycker den socialdemokratiska partiordföranden illa om, och det kan jag förstå, men det är inte mycket att moralisera över i riksdagens talarstol. Sedan moraliserar han också över att jag inte skulle ha rätt att ställa frågan till honom om vilken finanspolitik som regeringen tänker föra. Jag har nog rätten att ställa den frågan. Sedan har statsministern rätten att säga att han varken vill eller kan svara på frågan, och det är väl innebörden i det svar vi just fick. Statsministern kan inte svara på frågan, som så många gånger förut, eller han vill inte svara på frågan. Men det är högst legitimt att i riksdagen fråga hur finanspolitiken skall se ut. Ni har inte kunnat föra den tidigare. Nu säger ni att ni skall föra den. Det finns två vägar: spara på utgifterna eller höja skatten. Jag frågar: Blir det höjda skatter? Från statsministern blir det inget besked. Nu hörde jag i och för sig i morgonekot i förrgår att statsministerns politik är att, som han sade, isolera moderaterna. Nåja, det var intressant att få besked på den punkten. En statsminister som i andra sammanhang säger att han skall samla nationen kring breda lösningar och som samtidigt säger att han skall isolera riksdagens näst största parti är inte ute för att samla nationen, utan han är ute för att söndra i syfte att bevara sin egen makt. Det var ett besked så gott som något. Jag upprepar mina frågor: Skattehöjning eller sparande — hur ser finanspolitiken ut? Kommer koldioxidmålet att tas bort eller kommer det att vara kvar? Det är två raka frågor. Jag begär inte att statsministern skall ge några varaktiga svar, för det vi har lärt oss av dessa kriser är ju att han kan vända på en femöring. Det som inträffade under regeringskrisen i februari var att statsministern avgick på en 33 politik och återkom på en annan eller rättare sagt utan någon politik alls. Samma sak gjorde han i april-maj förra året. Han gick ut med en politik och ändrade sig totalt. Vid regeringskrisen i februari, i striden om lönestoppet, var det vi som fick rätt. Det går och det är bra att regera landet utan denna statliga reglering. Ingvar Carlsson har blivit de stora U-svängarnas statsminister i Sverige.

Herr talman! Flyktingpolitiken först. Ingvar Carlsson efterlyste hjälp från folkpartiet. Jag tog kontakt med invandrarminister Maj-Lis Lööw förra våren, när vi såg att det började bli allt större problem på flyktingförläggningarna att få ut flyktingarna i kommunerna, och frågade om det inte var lämpligt att alla riksdagens partier samverkade för att t.ex. få fram fler provisoriska bostäder. En sådan samverkan avböjde invandrarministern. Så mycket mer kan man i opposition inte göra. Våra lokala företrädare försökte på olika sätt ta initiativ i sina kommuner för att öka flyktingmottagandet. Det allvarliga med regeringens nya flyktingpolitik är att människor som har skyddsskäl, människor som vi tidigare låtit stanna i Sverige och som på goda grunder har sökt sig hit därför att de är förföljda i sina hemländer, inte längre har denna självklara rättighet. Min önskan är fortfarande att regeringen skall ändra den politiken. Sedan är det alldeles klart att ett skäl till att lönerna stiger, vilket oroar Ingvar Carlsson och många andra, är att det förs en för svag finanspolitik. Det står också i regeringsförklaringen, och ni har framfört det tidigare från regeringshåll, att finanspolitiken måste skärpas. Det må vara att moderaterna har en svag finanspolitik. Men det är ju helt ointressant, eftersom det inte är moderaterna utan socialdemokraterna som skall regera landet. Därför räcker det inte med peka på att moderaternas finanspolitik är otillräcklig. Det allvarliga är att socialdemokraternas finanspolitik är otillräcklig. När man nu har den principiella insikten att vi har råd med reformer bara om vi inte behöver höja skatterna och ändå kan föra en stram finanspolitik, hur kan Ingvar Carlsson då försvara att man nu genomför en utökning av föräldraförsäkringen och för all del även semesterreformen, vilka ju båda verkar i fel riktning. Reformerna kostar pengar och tvingar fram skattehöjningar; de går på tvärs mot de principer som ni talar om i regeringsförklaringen. Det var intressant att höra att Ingvar Carlsson läser fackförbundspressen. Om vi läste denna tillsammans kanske vi skulle kunna enas om en bra energipolitik. Det som skrivs om energipolitiken i fackförbundspressen ligger långt ifrån regeringens hittillsvarande riktlinjer. Jag vill ändå fråga Ingvar Carlsson om vi inte i dag kan få ett besked: Diskuterar regeringen över huvud taget möjligheten att sätta ett pris på energin som innebär subventionering av nyproducerad elektrisk energi och som därmed kommer att stimulera efterfrågan långt utöver vad vi har möjlighet att tillgodose? Överväger regeringen på allvar att bygga ut älvar och är regeringen, som också Carl Bildt frågade, beredd att överge koldioxidmålet? Herr talman! Till sist bara några ord till Per Gahrton. När jag blickar ut — Prot. 1989/90:80 över Europa och ser att arbetslösheten där ligger på 9 Jo blir inte min natur 7 mars 1990 liga reaktion att vi nu skall isolera oss i Sverige för att förhindra att arbetslös SA AREAN heten stiger även här. Min reaktion blir i stället att nu måste vi liera oss med Regeringsförklaring progressiva krafter i Europa för att få ned arbetslösheten där. Det är tydligen och partiledardebatt en för miljöpartiet helt ftämmande tanke.

Herr talman! Eftersom det tydligen är dags att redovisa sina läsvanor vill jag också redovisa mina. Jag läser också fackförbundspressen. Jag har t.o.m. med mig ett urklipp ur SIF-tidningen nr 2 år 1990. Där finns rubriken ”Innan kärnkraften går med vinst — 80 miljarder måste tjänas in”. Det måste vara detta som man här på olika håll har läst. Det finns i artikeln också för en gångs skull en ganska vederhäftig redogörelse för hur man kommit fram tll detta belopp. Dessutom är det bara att notera att under det stormiga 80-talet, då eländets index bara steg och steg, har kärnkraften introducerats mer och mer. Det kanske t.o.m. finns ett samband här. Kärnkraften är nämligen ingen vinstkälla, om nu någon har trott det. Ibland förefaller det av debatten som om det skulle vara på det sättet, men så är det alltså inte. Jag vill återkomma till några saker i regeringsförklaringen. Jag tycker nog att jag fick ett något undanglidande svar på mina frågor om ”århundradets skattereform” och den utvärdering som regeringen avser att göra av denna. Den intressanta frågan är naturligtvis vilken öppenhet det finns för förändringar och vilken påverkan det haft på de avtalsslutande parterna att räntenivån i dag är en helt annan än då Bengt Westerberg, Kjell-Olof Feldt, Ingvar Carlsson och andra gjorde upp om skattereformen. Det kan inte vara alldeles ointressant hur detta slår i människors vardagsekonomi. När så mycket som 27 miljarder kronor läggs på boendekostnaderna, märks det givetvis om räntan därutöver går upp till rekordnivåer. En formulering i regeringsförklaringen vill jag ha något slags besked om. Jag instämmer helt i den åsyftade formuleringen — avsnittet är mycket välformulerat och skulle kunna vara hämtat ur ett centerprogram. Jag åsyftar formuleringen: ”Hög kvalitet och effektivitet kräver decentralisering som ger större möjligheter att påverka för dem som använder tjänsterna och ökat inflytande för personalen.” Det talas alltså om den offentliga verksamheten. Jag förstår här inte dem som brukar säga att det inte är bra med lönestopp, regleringar o.s.v. För kommunerna gäller tydligen inte detta, utan man är beredd att sätta ett tak på hela den sektor man här talar om och därmed begränsa decentraliseringen och i stället få en stark centralisering. Hur går detta ihop?

Herr talman! En fråga till Bengt Westerberg: Om Bengt Westerbergs intresse för att ansluta Sverige till en europeisk supermakt enbart beror på solidaritet och osjälvisk vilja att hjälpa, varför föreslår han då inte att vi skall begära inträde i Sovjetunionen? Där behöver man oss mycket bättre, och där skulle t.o.m. Bengt Westerberg kunna framstå som progressiv. Herr talman! Jag uppskattar att Ingvar Carlsson gav sig tid att försöka svara, men svaret blev knappast helt tillfredsställande. Faktum är ju att EG när det gäller socialpolitik, miljöpolitik, konsumentpolitik och allt det andra betyder väldiga försämringar av den svenska nivån. När det gäller exportföretagens arbetsförutsättningar blir förändringarna på sin höjd marginella. Det framhålles också i den debatt som pågår bl.a. i tidskriften Ekonomisk Debatt. Det beror bl.a. på att vi har ett frihandelsavtal som ingen vill bryta upp: vi vill inte ha någon järnridå. Detta beror på att storföretagen redan är inne i EG med sina dotterföretag. Volvo är det senaste exemplet. Jag undrar om man i regeringen inte borde pröva följande hypotes. Är det kanske så att alla dessa entusiaster för EG inom storföretagen, vilka är desamma som vill ha ökad arbetslöshet och som vill privatisera socialförsäkringarna och sänka miljöskyddet, egentligen inte är intresserade av att Sverige skall komma in i EG, eftersom de själva redan är där? Är det kanske så att de vill ha hit EG, EG:s lagstiftning och EG:s sociala system, ett system som de försöker genomdriva i allmänna val. Där har de hittills misslyckats, och därför går de en omväg via EG. Pröva den hypotesen någon gång! Även vi läser fackförbundspressen. När det gäller sysselsättningen är det nästan enbart fackföreningarnas medlemmar som drabbas, medan vi alla drabbas när det gäller energin. Därför lyssnar vi inte enbart till fackförbunden, där det finns olika meningar. Vi lyssnar också t.ex. på Brundtlandkommissionen, som sagt att industriländerna måste halvera sin energiförbrukning. Vi lyssnar till en rapport från Vattenfall, Challenge of choices, som säger att man kan fördubbla effektiviteten i elanvändningen till år 2010 utan några oöverstigliga problem. Det är alltså en fullt realistisk energipolitik som vi står för när vi vill att man skall börja konkret avveckla kärnkraften. Jag — och jag tror många med mig — skulle vara tacksam om statsministern i sitt nästa inlägg ville försöka besvara min andra fråga: När får vi det första konkreta steget mot kärnkraftsavvecklingen?

Herr talman! Oppositionspartiernas fem företrädare är om möjligt mer generösa än vanligt när det gäller att ställa frågor men tyvärr inte lika generösa när det gäller att ge mig tid att svara på frågorna. Jag har nu tre minuter på mig, vilket innebär att jag kan ägna trettiofem sekunder per debattör. Vi kom aldrig så långt när det gäller skattereformen, sade Bengt Westerberg, och Carl Bildt vägrar nu i den tredje debatten i följd att svara på var moderaterna står när det gäller ett samlat borgerligt alternativ till skattereformen. Jag konstaterar det självklara att man även på denna punkt är djupt splittrad. I de två frågor, energin och skatterna, på vilka de borgerliga regeringarna föll mellan 1976 och 1982, är de borgerliga partierna nu mer splittrade än någonsin. Därmed har jag fått förklaringen till varför det inte kunde bli någon borgerlig trepartiregering. De borgerliga partierna var inte regeringsdugliga. Det är den enkla och raka sanningen. Snacka om triss i förlorande Carl Bildt säger att finanspolitiken är svag och att regeringen inte presenterat ett tillräckligt klart förslag. Vi skall lägga fram våra förslag i kompletteringspropositionen, grundade på vad som händer i samtalet mellan parterna och den statliga förhandlaren. Får jag understryka, herr talman, att sedan vi övertog regeringsmakten har vi fått bort ett budgetunderskott på 80 å 90 miljarder kronor och åstadkommit en balanserad budget eller t.o.m. ett överskott i budgeten. Det är utslag av en stram finanspolitik. Moderaterna däremot är kvar i stora budgetunderskott. Med en moderat finansminister skulle vi återigen få jättelika budgetunderskott med inflation och annat elände som följd. Carl Bildt klagade över att jag inte inkluderat moderaterna i de breda lösningarna i nationens intresse. Det är riktigt, Carl Bildt. Även min förmåga när det gäller att skapa samlande lösningar har sin begränsning. Att klara den borgerliga splittringen åtar jag mig inte, men att träffa sakuppgörelser med folkpartiet och centerpartiet tror jag är möjligt, och det tänker jag ägna mina krafter åt. Räntan har diskuterats av Bengt Westerberg och Olof Johansson. Orsakerna till att vi fick en räntehöjning var att regeringen förlorade i omröstningen om det ekonomiska paketet och att landet gick ut i en politisk kris. Det ledde till en ökning av räntan från 13 till 16 96. Vi har nu fått en reducering med följden att räntan ligger på 14,5 26. Detta är inte så märkligt om man tar hänsyn till att vi under denna period har haft en internationell räntestegring. Herr talman! Till slut vill jag än en gång ta upp frågan om flyktingarna. Sverige bedriver en progressiv flyktingpolitik och tar emot betydligt fler flyktingar än vad som är fallet i våra grannländer. Men vi ser att det nu blir en sådan press på Sverige att vi inte skulle kunna ta hand om flyktingarna på ett rimligt och bra sätt, och vi tvingas därför att något strama åt flyktingpolitiken. Detta framställs då som en inhuman och okänslig politik, och jag tycker det är tråkigt. Den borgerliga regeringen, med — tror jag att det var — Per Ahlmark som flyktingminister, vidtog en del åtgärder med totalt sett en långt lägre grad av invandring som följd. Jag menar därför att Bengt Westerberg nog skall dämpa tonen något när det gäller flyktingpolitiken.

Herr talman! Tiden går snabbt, och replikerna är numera korta. Först till statsministerns fråga om skatten — jag ser att statsministern är inbegripen i ett samtal. Jag är ledsen om jag stör, men statsministern har alltså ställt en fråga till mig. Statsministern har i ett antal debatter ställt denna fråga. Jag besvarade frågan i min andra replik, och jag vill också hänvisa till protokollet från riksdagsdebatten den 15 februari. Det jag där sade överensstämmer med vad jag sade i mitt pressmeddelande den 19 februari och det överensstämmer för övrigt väl med vad Bengt Westerberg sade här nyss. Så var det med den saken. Det avgörande är att vi har en regering som icke förmår bedriva en ekonomisk politik,en regering som gör den ena u-svängen efter den andra och nu har hamnat i en situation som har fått tidningen Affärsvärlden att i sitt senaste nummer skriva att den ekonomiska politiken i Sverige börjar att likna ett skämt. Statsministern må berömma sig av att han genom kraftigt höjda skatter under 1980-talet har fått bort budgetunderskottet. Det fick han bort, men på fel sätt. Genom att han fick bort budgetunderskottet på fel sätt har han skapat ett annat, ett större och ett värre underskott, nämligen vårt underskott i förhållande till omvärlden. Det är den galopperande ökningstakten i fråga om Sveriges underskott gentemot omvärlden, bytesbalansunderskottet, som ger krisen, som ger räntorna, som ger de höga boendekostnaderna, som ger inflationen, som dämpar investeringarna och som kommer att föra oss in i arbetslöshetens stålbad, för att använda Kjell-Olof Feldts ganska så målande formulering. Där kommer krisen, där ligger den tredje vägens ekonomiska politiks misslyckande. Regeringsföreträdarna står emellertid här och bara stammar. De förmår inte svara på en enkel fråga om hur finanspolitiken skall se ut. Hur skall regeringen någonsin få trovärdighet för den ekonomiska politiken när de enklaste frågor icke kan besvaras, när regeringen gör den ena u-svängen efter den andra och verkar sakna förmåga att diskutera de verkliga problemen i ekonomin? Vi moderater har ett alternativ. Det lade vi fram den 25 janauri. Alternativet är fullt ut finansierat. Statsministern har nu ett tag tjatat om de 20 miljarderna. Det var i debatten för någon vecka sedan fråga om 20 miljarder, men det har blivit 25 miljarder i dag. Det är väl ett resultat av inflationens härjningar; det har ju kommit fram rekordsiffror på den punkten. Dessa 20 miljarder eller 25 miljarder är en fiktion. Vi har förhört oss om var dessa beräkningar finns. Riksdagens finansutskott känner inte till dem, och vi har inte kunnat nå representanter för finansdepartementet. Det måste vara någon politisk sekreterare i statsrådsberedningen som har lagt ihop sina enklare klossar i syfte att få fram enklare retorik. Men med verkligheten har detta ingenting att göra. Utan en sänkning av skatterna klarar Sverige icke sina ekonomiska problem på 90-talet. Med en sänkning av skatterna och gärna också litet elektricitet skall vi nog klara krisen. Men med socialdemokratisk politik kommer det inte att gå.

Herr talman! Låt mig först svara på Per Gahrtons fråga varför vi inte försöker gå in i Sovjetunionen. Anledningen är att Sovjetunionen inte är en demokrati, och vi tror inte att samverkan med icke-demokratiska stater kan ske på samma villkor som samverkan med demokratiska stater. Men den dagen Sovjetunionen och de östeuropeiska och centraleuropeiska staterna har blivit demokratier ser vi gärna att vi samverkar också med dem i överstatliga sammanhang av typen EG. Ingvar Carlsson har fortfarande inte givit något besked när det gäller de frågor som jag har ställt om energin. Jag begär inte att Ingvar Carlsson skall redovisa vilken energipolitik regeringen kommer att föreslå i höstens proposition. Jag förstår att det inte är möjligt. Men det vore ändå intressant att få veta om regeringen ens överväger möjligheten att bygga ut några av de oreglerade älvarna, att överge koldioxidmålet eller att ge sig in på en prissättningsmetod som skulle stimulera användningen av elektricitet. Jag menar att Ingvar Carlsson åtminstone på dessa punkter kunde ge ett klart besked i dag. Ingvar Carlsson avfärdar möjligheten till samarbete med moderaterna. Jag kan förstå den synpunkten med tanke på partiernas ideologiska grunder. Det är emellertid ett faktum att socialdemokraterna, i konkreta frågor som kommer upp här i kammaren, inte alls är ffrämmande för att om det passar söka stöd från moderaterna. Just när det gäller flyktingpolitiken, som vi nu har berört i ett par inlägg, är det moderaterna och socialdemokraterna som står bakom den politik som nu förs. När Maj-Lis Lööw i höstas redovisade den nya politiken fick hon rejäla applåder bara från ett håll, nämligen från moderaterna. Ingvar Carlsson säger att vi inte skall kritisera regeringen för att den lägger om politiken och för att vi därmed inte kan ta hand om lika många flyktingar som tidigare. Men vad det handlar om är att människor som kommer hit i behov av skydd inte kan erbjudas detta skydd. Vi ger dem beskedet att vi på grund av att vi har en tung administration, en besvärlig byråkrati och brist på bostäder är beredda att skicka tillbaka dem till förföljelse och, i värsta fall, till tortyr. Detta är en orimlig politik! Fråga flyktingarna själva om de vill åka tillbaka eller om de accepterar provisoriska bostäder i Sverige under en övergångstid. Jag är alldeles säker på att de som är flyktingar kommer att föredra provisoriska bostäder framför att skickas tillbaka. Apropå det beslut som fattades 1977 vill jag bara säga att den borgerliga regeringen, när den införde vissa begränsningar i fråga om invandringen av syrianer — och jag tycker nog att man kan vara kritisk mot denna åtgärd — ändå lät alla syrianer som redan fanns i Sverige få stanna här. Regeringens beslut nu var däremot i praktiken retroaktivt; man hotade att kasta ut flera tusen Bulgarienturkar. Den strama finanspolitiken lyser med sin frånvaro. Regeringsdeklarationen är på den punkten innehållslös. När man talar om regeringsduglighet handlar det också om ödmjukhet. Om kraven på de borgerliga partierna inte hade varit större än de krav som ställs på socialdemokraterna när det gäller att författa regeringsförklaringar, då hade också vi lyckats.

Herr talman! Jag har förståelse för att statsministern inte hinner svara på alla frågor. Jag skall ge ett bidrag till konkretiseringen av ett område, där jag tycker att konkretiseringar saknas i alltför stor utsträckning, nämligen miljöavsnittet. Det är viktigt att vi nu inför miljöavgifter för klor, svavel och kvävedioxider. Det är också viktigt att arbetet med att inrätta en internationell luftvårdsfond, vilket vi för länge sedan har fattat beslut om här i riksdagen, intensifieras. Det är viktigt att vi får se början till en ny trafikpolitik med en betydligt större satsning på järnvägarna; enligt SJ-chefen är det nödvändigt med en satsning i 40-miljardersklassen med tanke på de investeringar som är nödvändiga och som vi har begärt. Vidare bör vi hålla fast vid riksdagens beslut om ett tak för koldioxidutsläppen. Detta borde vara en självklarhet. Det handlar endast om att välja rätt energisystem och rätt energiråvaror. Användningen av biobränslen är det enda som kan minska nettoutsläppen av koldioxid. Reglera biotekniken! Vi har länge krävt en lagstiftning, men på detta område är Sverige hittills ett i stort sett laglöst land. Kontrollen av miljöstörande verksamhet måste förbättras. I detta ingår naturligtvis att börja avveckla kärnkraften, nu tio år efteråt. De som vill börja ändra politiken i samma ögonblick som den förpliktande andra fasen av linje 2:s modell skall inledas drar på sig en svekdebatt. Jorden skall brukas, och man måste se till att använda de förnyelsebara resurser som detta land har gott om. Det är litet illavarslande när det i rege ringsförklaringen talas utifrån helt andra utgångspunkter som om frågan om det svenska jordbruket var en fråga om protektionism. Det handlar faktiskt om att alla länder i världen har skydd för sin livsmedelsförsörjning. Det borde då ha stått i regeringsförklaringen. Det här var dock bara en anmärkning i kanten. Sverige behöver en ny ekonomisk politik som ger långsiktiga och stabila förutsättningar för utveckling och framtidstro i hela landet. Vi talar alltför mycket i genomsnittssiffror. Överhettningen finns verkligen inte överallt. Till sist. Det är inte de som har fått betala under 1980-talet som skall bära ytterligare bördor, utan det är de som har vunnit på klippekonomin under 1980-talet. För oss i centerpartiet är det naturligt att säga att det är dags för samling i det åsiktsmässiga mittfältet. Politisk polarisering är ingen lösning. Det är dags för sakpolitik för landets bästa.

Herr talman! Miljöpartiets uppfattning är i ett nötskal att världen befinner sig i kris och att Sverige befinner sig i kris. De fattiga lider av underkonsumtion, och de rika lider av överkonsumtion. Vi måste samarbeta för att klara de enorma problemen. Vi måste samarbeta i världen, i Europa och här i riksdagen. Vi måste samarbeta, men inte underordna oss centrala maktcentra såsom supermakter, EG eller något statsbärande parti. I miljöpartiet är vi beredda att samarbeta, och vi har gjort det. Vi har röstat med socialdemokraterna ensamma 8 gånger, med moderaterna ensamma 4 gånger, med folkpartiet ensamma 19 gånger — bl.a. om flyktingpolitiken, där Bengt Westerberg oberoende av allt annat gör en berömvärd insats —, ensamma med centerpartiet 24 gånger, med socialdemokraterna och vpk 55 gånger och med moderaterna och folkpartiet 18 gånger. Detta var bara några exempel. Vi är beredda att samarbeta i sakfrågorna med dem som har en uppfattning som vi rimligen kan komma överens om. Vi riktar oss ändå här speciellt till socialdemokratin av det enkla skälet att socialdemokratin är vågmästare i många av de stora, viktiga och trendbrytande frågorna och att det är allmänt känt att socialdemokratin är kluven och någon gång måste bestämma sig. Vi tror att det finns en majoritet bland folket och kanske t.o.m. här i riksdagen för en långsiktig ekologisk sparsamhetspolitik. Herr talman! Jag har fortfarande min dröm om att en svensk framtidsminister skall få frågan om han tror att hans intresse för filosofi och ideologi har spelat någon roll för hans utnämning. Han skall då svara: Ja visst, naturligtvis, politik utan filosofi och ideologi är livsfarlig. Politikens uppgift är ju att på grundval av en filosofi om vad som är verkligt och viktigt utforma en ideologisk helhetssyn om vad som är önskvärt och möjligt. Politik är inte bara administration och högtidstal. Politik är också vision och samhällsmoral.

Herr talman! Jag vill med viss skärpa säga till Bengt Westerberg att Sverige inte skickar tillbaka flyktingar till förföljelse och tortyr. Vi tillämpar FN:s flyktingkonvention fullt ut. Sverige tar inte emot färre flyktingar än tidigare, utan fem, sex gånger fler än under den tid folkpartiet hade ansvar för flyktingpolitiken. När ett ansvarigt statsråd från folkpartiet vidtog restriktioner var invandringen endast en sjättedel av den invandring som vi hade under 1989. Jag har inget emot att diskutera energipolitik, men jag tänker inte göra det i rubriker, eftersom det gäller stora och komplicerade frågor. Jag kräver då faktiskt att jag får rimlig tid att besvara detta tillsammans med en lång rad andra frågor. Jag är beredd att ta den debatten, men icke på de villkor som står mig till buds i dag. Socialdemokratin känner ett ansvar i den situation som Sverige nu befinner sig i att åstadkomma en samling och ett samarbete i konkreta frågor över blockgränserna. Vi var beredda att ställa vår plats till förfogande, och de tre borgerliga partierna hade chansen att med Bildt som ansvarig använda sig av den här möjligheten. Man hade kunnat ställa oss inför situationen att rösta på det ena eller det andra sättet, men det skedde inte. Landet måste regeras, och vi sade då att vi är beredda att på grundval av de sonderingar vi har genomfört fortsätta att ta ansvar. Det är precis det som nu sker, efter en omröstning som har visat att det också är vad en majoritet i denna kammare anser. Det var en klar minoritet som var emot det. Samtidigt har under hela denna process visats en splittring inom borgerligheten som är djupare än kanske någon gång tidigare. Då blir det ännu mera naturligt att socialdemokratin försöker fortsätta att ta ansvar för Sverige och regera. Ett nyval hade förmodligen icke ändrat ett dugg på detta. Tvärtom är det mycket som tyder på att det hade blivit ännu svårare att regera Sverige efter ett extra val, efter en valrörelse som hade inneburit att Sverige inte hade haft någon riktig politisk ledning och fullt handlingskraftig regering och som dessutom hade skapat en osäkerhet inför omvärlden som inte hade varit bra. Nu har Carl Bildt dessutom isolerat sig själv. Det kanske gör det lättare att klara de majoriteter som behövs. Politiskt taktiskt hade det varit en fördel för socialdemokratin att få en klar och entydig motståndare. Men det är trots allt inte det som skall fälla utslaget, utan möjligheterna att ta ansvar för landet. Därför menar jag att det har blivit ett bra och rimligt resultat av en ganska besvärlig politisk kris som Sverige har upplevt.

Herr talman! I dag har vi i den nya regeringsförklaringen och den efterföljande debatten hört de nu så välkända orden åtstramning, stram finanspolitik, ansvarsfull ekonomisk politik och stabilisering av ekonomin. Statsministern sade också att för att dämpa överhettningen i ekonomin och därmed ytterligare nedbringa löneoch prisstegringstakten är finanspolitisk åtstramning nödvändig. Jag kunde inte finna ordet kris i regeringsförklaringen. Förhoppningsvis har vi haft nog av onödiga och självförvållade kriser på ett tag i svensk politik. Enligt statsministern var det regeringskrisen som föranledde den ekonomiska krisen. Den ekonomiska krisen är allvarlig, för att inte tala om den ekologiska krisen. Men mycket allvarlig är också den demokratisyn och den kris som gäller förtroendet för politiken och politiker som det innebär när vanliga löntagare ser hur köpfesten får fortsätta för vissa grupper, hur den ekologiska krisen späds på och hur politiker och höga tjänstemän höjer sina löner, medan andra grupper förväntas avstå och strama åt. Miljöpartiets förslag, i den motion som behandlas i detta betänkande, om 5 20 sänkning av bruttolönen för riksdagsledamöter innebär inte så stora uppoffringar. Men det kunde ha inneburit ett stort symboliskt värde och ett ökat anseende för politiker och politik hos allmänheten, om vi kunde visa att vi själva kan avstå någonting och inte bara prata om att andra skall göra det. Vi kunde också visa på allvaret i dagens ekonomiska och ekologiska kris. Nu har inget annat parti stött vårt förslag i utskottet, vilket jag beklagar. Men, ärade ledamöter, det är icke för sent än att ändra sig! Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation.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

Vi vet alla att arvodet till riksdagens ledamöter utgår enligt automatiskt verkande regler och att nivån är kopplad till utvecklingen för vissa statliga tjänster, på medelnivå kan man säga — byråchefer och hovrättsråd. Utskottets hemställan innebär ingenting annat än ett bifall till att förslagsanslaget beräknas enligt de av riksdagen fastställda reglerna. Motionen väcktes i anslutning till regeringens proposition om allmänt lönestopp. Med anledning av det och av det resonemang som här har förts om behovet av återhållsamhet osv. vill jag säga att lönerna för dessa statliga tjänster, och även riksdagsledamöternas arvoden, självfallet skulle ha underkastats lönestopp, om riksdagen så hade beslutat. Om återhållsamhet med nominella lönehöjningar uppnås i vårens förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, gäller naturligtvis denna återhållsamhet även dessa statliga tjänster och våra arvoden. Det avgörande är emellertid att det inte finns några skäl att gå från den nuvarande ordningen, med dessa automatiskt verkande regler. Det är därför som utskottet har yrkat avslag på detta förslag, att riksdagens förvaltningsstyrelse skall utarbeta ändringar i ersättningsstadgan.
Herr talman! Olle Svensson gör nog så gott han kan för att försvara detta. Men en fråga dyker upp: Hur skall det tolkas av allmänheten, av våra väljare, om vi, valda riksdagsledamöter, inte kan göra någonting åt automatiken i gällande regler? Om inte vi, som är riksdagsledamöter, kan ändra på den automatiken i reglerna när vi så själva önskar, börjar man väl tvivla på vår förmåga att över huvud taget åstadkomma någonting i denna kammare.
Herr talman! Arvodet skall tydligen, enligt miljöpartiet, inte kopplas till lönen för några statliga tjänster. Man skall alltså frångå den regel som vi har haft och som innebär att riksdagen inte själv varje år behöver besluta om löner för riksdagsledamöterna. Jag vill då fråga Inger Schörling, som lägger fram ett förslag om en ändring i stadgan: Vilket alternativ företräder miljöpartiet? Efter vilka regler vill miljöpartiet att riksdagsledamöternas arvode skall utgå i fortsättningen? Det är det som är viktigt att ha klart för sig. Om ni väljer denna väg frångår ni den nuvarande ordningen, där arvodet är kopplat till lönerna för vissa statliga tjänster.

Herr talman! Nu är inte jag rätt person att säga vad förvaltningsstyrelsen skall svara, nämligen hur man kan hitta konstruktioner som gör att vi valda riksdagsledamöter själva kan bestämma att sänka vår lön med 5 90. Det var ju det som motionen avsåg.

Herr talman! Från centerpartiets sida har vi hävdat datalagens roll när det gäller skyddet för den enskildes integritet i datasamhället. För att upprätthålla detta skydd behövs det en stark resurs hos datainspektionen; den behövs för tillståndsgivning, tillsyn och information. Senast 1985/86 krävde vi förstärkning av datainspektionens resurser, och i viss mån har regeringen med lång eftersläpning tillgodosett detta krav. Vi återkommer emellertid nu. Datainspektionen har nämligen nu fått nya möjligheter. Den finansierar ju själv sin verksamhet genom licenser och avgifter. Den har effektiviserat sitt arbete. Genom ökade informationsinsatser har fler användare anmält att de har register. Därmed har också antalet licenser ökat. Förra budgetåret gav verksamheten vid datainspektionen ett överskott om 1,2 milj.kr. Regeringen medger att hälften av denna summa får utnyttjas som ökad ram för inspektionens verksamhet. Vi tycker att denna ökning är otillräcklig, och vi vill med vår reservation föreslå att riksdagen ger regeringen till känna att ramen ökas. Datainspektionen är ju ingen anslagsmyndighet utan en s.k. tusenkronorsmyndighet. De ökade kraven på datainspektionen som motiverar förstärkningen utgörs av tre huvudområden. För det första är det fler ärenden och det är ärenden som ökar i komplexitet. För det andra måste hänsyn tas till den interna tionella utvecklingen och samordningen och för det tredje måste man beakta den tekniska utvecklingen. Nya tekniker och nya tillämpningar dyker upp, och vi vet ju av egen erfarenhet från vårt arbete vid våra datasystem här i riksdagen hur snabbt denna utveckling går. Det sägs att tredje generationens programvara är på väg in samtidigt som vi möter femte generationens datorer. Detta leder till ytterligare tekniska utvecklingsmöjligheter. Datainspektionen måste följa den tekniska utvecklingen och förebygga intrång i den personliga integriteten. Herr talman! I vår reservation föreslår vi som sagt att ramen ökas med ytterligare 1 milj.kr. Den förstärkningen skall användas i enlighet med datainspektionens anslagsframställning, alltså för att tillfälligt anlita utomstående expertis, för vidareutbildning, för kompetensutveckling och för information. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Datainspektionen är en ganska ung myndighet. Den tillkom samtidigt som datalagen 1973. Rent allmänt kan man säga att datainspektionen ganska framgångsrikt arbetat för att förhindra otillbörligt intrång i enskildas integritet och för att god sed iakttas i kreditupplysningsoch inkassoverksamhet. Allmänhetens förtroende för datainspektionen också är mycket stort. Några av oss här i kammaren som är styrelseledamöter och som deltar i datainspektionens arbete ser dagligen många bevis för detta. Vi kan med glädje konstatera att datainspektionen framför allt under senare år under Mats Börjessons ledning och nu under Stina Whalströms utvecklats till en effektiv myndighet med hög kompetens. Det var ju en ganska tuff verksamhetsplan som myndigheten bestämde sig för budgetåren 1986 89. Målet var att hantera tillståndsärendena så att de inte tog mer än hälften av inspektionens resurser i anspråk. Resurser skulle frigöras för ökade tillsynsinsatser. Som ett ekonomiskt mål ställdes upp full avgiftstäckning av inspektionens utgifter. Man kan säga att datainspektionen under perioden har uppfyllt sina målsättningar. Vi måste ge den ett mycket gott betyg. Inspektionen har under budgetåret 1988/89, vilket Bengt Kindbom erinrade om, för första gången kunnat täcka sina kostnader med avgifter i verksamheten. Datainspektionen har för de kommande tre åren lagt fast en ny verksamhetsplan. Den syftar till att ge inspektionen ännu bättre kompetens och effektivitet. Denna verksamhetsplan motsvarar de krav som under perioden kommer att ställas på myndigheten. Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är angeläget att inspektionen kan fortsätta sitt utvecklingsarbete. I sin anslagsframställning säger datainspektionen att den vill undantas från ett sådant huvudförslag för budgetåret 1990/91 som skulle försvåra för inspektionen att motsvara de ökade krav som ställs. Detta krav tillgodoses också i regeringens förslag. Myndigheten får förvisso inte allt som den begär, men slipper omfattas av huvudförslaget. Regeringens motiv för detta är de ökade krav på insatser av inspektionen som behövs i en tid då ADB-tekniken utvecklas mycket starkt. I regeringens förslag får därför datainspektionen förstärka sina insatser för regelgivning och extern information med 600 000 kr. Jag vill erinra om att tillståndshanteringen i dag tar 35 90 av datainspektionens totala resurser, trots att antalet tillståndsärenden ökat med i genomsnitt 15 96 per år. Inspektionens ärendebalans under den senaste treårsperioden har minskats. Handläggningstiderna har förkortats. Detta rationaliseringsarbete fortsätter. För mig är det helt uppenbart att den översyn av datalagen som datalagskommittén inledde måste fullföljas. Ett sådant arbete pågår redan i departementet. Jag är därför inte så säker på att de personalförstärkningar som det talas om i motionen, men inte i reservationen, är nödvändiga. I varje fall är det inte befogade förstärkningar i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande KU 32 89/90.

Herr talman! Först vill jag deklarera att jag delar Kurt Ove Johanssons uppfattning att datainspektionen har gjort goda insatser. Jag är imponerad av Kurt Ove Johanssons argumentering. Nu gäller det att hylla både resultatet av datalagskommitténs arbete med licenser och övergången till självfinansierad verksamhet, vilket var något som hårt kritiserades av socialdemokraterna. Låt mig slutligen konstatera att såvitt jag kan se av reservationen och motionen rör det sig om samma frågor som vi nu diskuterar, nämligen datainspektionens anslagsframställning. Det är de tjänsterna som nämns i anslagsframställningen. Huruvida Kurt Ove Johansson står bakom den anslagsframställningen eller ej vet jag inte, eftersom jag inte har tillgång till den.
Herr talman! Vi från socialdemokratiskt håll kritiserade 1982 — om jag minns rätt — det ofullständiga förslag som lades fram av datalagstiftningskommittén och som hade vissa brister. Datainspektionen har i en rad skrivningar nu efteråt själv konstaterat att det inte var ett särskilt bra förslag. Jag sade att datalagstiftningskommittén inte gavs möjligheter att komma fram med något slutresultat. Jag hävdar, Bengt Kindbom, att det inte var socialdemokraterna som hindrade datalagstiftningskommittén att bli färdig. Men jag vidhåller att det finns många förslag från datalagstiftningskommittén som inte fullföljdes men som borde genomföras. Jag har en bestämd känsla av att man just nu arbetar febrilt med detta i justitiedepartementet. När det gäller de saker som man i centerreservationen vill bygga ut, vill jag påpeka att det förtjänas att erinras om att det i datainspektionens nuvarande budget finns pengar som är reserverade för utbildning och för resor, information och konferenser och för att man skall kunna anlita extern expertis. Jag hävdar fortfarande att de krav som ställs i centermotionen ingalunda är befogade att ställas i dag. Det är därför som utskottet är enigt på denna punkt.
Herr talman! Låt mig först notera att de frågor som Kurt Ove Johansson tog upp angående förstärkningar av datainspektionen är något som regeringen föreslår, som utskottsmajoriteten stödjer och som vi i centern stödjer. Därutöver går vi i centern med på inspektionens framställning när det gäller tillfällig expertis, vidareutbildning och kompetensutveckling. Det står exakt likadant i motionen och i reservationen. Jag förstår inte riktigt Kurt Ove Johanssons argumentering. Jag var med i den första delen av datalagstiftningskommitténs arbete, DALK, och vi lade fram ett förslag på den här punkten. Socialdemokraterna avvisade förslaget. Men de kom inte med något bättre förslag, utan man gick tillbaka till det gamla. Trots att majoriteten i kommittén förändrades, har man inte kunnat komma med något bättre förslag. Jag vill minnas att Kurt Ove Johansson deltog i datalagstiftningskommitténs arbete i den senare delen, vilket jag inte gjorde. Men det var då man inte lyckades komma fram till något. Men inspektionen skall inte behöva lida för det i dag.
Herr talman! Jag försökte säga i mitt förra inlägg att denna diskussion är litet konstig. Bengt Kindbom diskuterar DALK med utgångspunkt i den tidpunkt då han själv deltog i DALK:s arbete. Underlaget för mitt anförande var det arbete som DALK genomförde när Bengt Kindbom inte var med. Det är därför diskussionen förefaller litet konstig.

Arbetet pågår just nu i justitiedepartementet, och de krav på förstärkningar som förs fram i reservationen är inte befogade i dagens läge.
Herr talman! Jag har inte dragit in DALK:s arbete i den här debatten. Det har Kurt Ove Johansson gjort. Jag sade i min första replik att jag var imponerad över Kurt Ove Johanssons sätt att försvara saker som han för några år sedan var motståndare till.